Herr talman! Svensk krigsmaterielexport är ett ofta förekommande granskningsärende i våra dechargebetänkanden. Och det är inget fel i det — tvärtom är det ju vårt utskotts uppgift att noga följa krigsmaterielexportfrågorna för att se hur regeringen följer riksdagens beslut och intentioner på detta område. Som vi hörde av Nils Berndtson har årets granskning medfört en reservation från vpk, som tycker att regeringen borde ha iakttagit större restriktivitet när man beviljade tillstånd för export till Burma av pansarvärnsystem Carl Gustaf, med tillhörande ammunition. Vpk påstår dessutom — man säger det på flera ställen — att de svenska vapnen använts för att bekämpa etniska minoritetsgrupper i Burma. I och för sig är ju export av krigsmateriel förbjuden. Trots detta tillåter vi som bekant i kraft av riksdagens uttalade riktlinjer en viss, men noggrant tillståndsprövad export. Det ligger då i sakens natur att dessa exportbeslut blir en grannlaga uppgift för regeringen. Särskilt viktigt blir ländervalet. Om denna handel gäller Finland, Schweiz eller Österrike så är den i nu rådande läge ganska problemfri. Republiken Burma tillhör däremot den typ av mottagarländer som inte utan vidare är ”grön”. Veterligen har Sverige aldrig exporterat krigsmateriel till Burma förrän hösten 1982. Men lika väl som länder faller ur ramen så kan ett land tillkomma. Prövningen måste ju alltid ske från fall till fall. Men jag tycker att vi skall gå tillbaka något och se på de riktlinjer som riksdagen har lagt fast i dessa frågor. Vad skall regeringen iaktta vid sin prövning?

Man har skaffat information från Sveriges ambassadör i Malaysia som är sidoackrediterad i Burma — man fick in två stycken rapporter — och man gjorde förfrågningar hos de engelska och amerikanska utrikesdepartementen. Man kom fram till att Burma inte befann sig i konflikt med annan stat, och det kunde heller inte bevisas att i Burma pågick väpnade inre oroligheter. Herr talman! Utskottsmajoriteten har heller inte funnit några bevis för att klandra regeringens bedömning i detta fall. Vänsterpartiet kommunisterna är däremot, trots den långa distansen, tvärsäkert på att det rått inbördeskrig i Burma i 25 år och att det gör så fortfarande. Det innebär att vpk inte tror på våra UD-tjänstemän, som är gamla i gamet och har vana att kunna sortera ut fakta från rykten. Men vilka är vpk:s sagesmän? För jag vill ändå inte tro att vpk sväljer allt vad narkotikahandlare och gangstersyndikat kablar ut. Och vägen är lång från Stockholm till Rangoon. Nisse Berndtson har kanske varit där — vad vet jag? — men han ser ju tämligen helskinnad ut. Om vi sedan återgår till citatet ur källskrifterna — ”materielens beskaffenhet och på vilket sätt materielen kan förväntas användas” — bör vi väl kunna notera att vapnet i fråga, Carl Gustaf 84 mm pansarvärnssystem, är avsett och konstruerat för bekämpning av stridsvagnar och pansarvagnar på medellånga avstånd. Jag har kollat uppgiften med kunnig militär personal. Det tyder inte precis på att vapnet är riktat mot etniska minoritetsgrupper. Sådana separatiströrelser brukar inte förfoga över pansarförband. Det innebär att också på denna punkt bör exporttillståndet kunna betraktas som tolerabelt. Jag använder det uttrycket. På en punkt måste jag emellertid göra en kritisk markering. Det är möjligt att utrikesminister Bodström råkade ut för en felsägning när utskottet frågade ut honom i det här ärendet och speciellt vad gällde risken för att FFV skulle drabbas av leveransböter om regeringsbeslutet försinkades. ”Jag utgår från att bötesbeloppet spelade en viss roll”, sade Bodström. Jag vill inte märka ord, men jag förutsätter att regeringen inte tar några hänsyn till eventuella bötesrisker för exportören utan rådfrågar utrikesnämnden innan definitiva regeringsbeslut fattas i så grannlaga frågor som krigsmaterielexport, speciellt till länder av Burmas typ. Den som sysslar med sådan export får räkna med att ett regeringsbeslut måste ta sin tid. Med de orden till kammarens protokoll yrkar jag bifall till utskottets hemställan under punkt 18.

Herr talman! En redovisning av reglerna för vapenexport har redan tagits in i protokollet. Därför går jag direkt in på ärendebehandlingen. I december 1983 gavs tillstånd till export av granatgeväret Carl Gustaf till Burma. Detta land har, sedan det blev självständigt i slutet av 1940-talet, under omfattande tidsperioder präglats av inre väpnade oroligheter. Från vårt land görs ju ofta, och då inte minst av den nuvarande regeringen, uttalanden om andra länders kontakter med stater där det råder inbördeskrig. Detta gör det naturligtvis ännu mer känsligt för vårt land att delta i vapenexport till de stater som brukar definieras som tredje världens länder. Sverige har ingen ambassad i Burma. Landet anses vara slutet, och det framgår av de utfrågningar som ligger till grund för utskottets ställningstaganden att regeringen haft svårt att bilda sig en tillräckligt klar uppfattning om läget. Det fattade beslutet grundar sig på ordinarie beskickningsrapporter från den ambassadör som är sidoackrediterad i Burma, kompletterade med, som utrikesministern anfört, rapporter från de engelska och amerikanska utrikesdepartementen. De här rapporterna och inhämtandet av dem får anses höra till normal rutin. Av dem torde man kunna utläsa att pågående stridigheter mattats av och att ett relativt lugn rådde vid exporttillfället. Jag kan inte bestrida innehållet i rapporterna, och det är anledningen till att jag nöjt mig med att avge ett särskilt yttrande i stället för att biträda reservationen. Det är sålunda det förhållandet att beslutet grundats på tillgängliga informationer som lett till att jag kunnat göra detta ställningstagande. När vi nu genom pressinformationer och på annat sätt fått ta del av det faktiska förhållandet i det aktuella landet framgår det helt klart att decemberbeslutet att medge export var olyckligt. Journalister har rapporterat från området. Biståndsarbetare verksamma i Thailand på gränsen mot Burma har också lämnat information. I tidningarna har vi sett representanter för Karenminoriteten visa upp tomma granathylsor från granatgeväret Carl Gustaf. Även om utskottets ställningstagande skall grundas på informationsläget i december 1983 borde det, enligt min uppfattning, klart ha deklarerats att beslutet i efterhand visat sig vara olyckligt. Det framgår att det är mycket angeläget att regeringen i fortsättningen verkligen anstränger sig att ta fram tillräckligt bakgrundsmaterial innan nya beslut om vapenexport fattas. I det här fallet finns en grupp svenskar som tydligen inte på något sätt ansetts lämpliga att lämna information. Det gäller de biståndsarbetare som är verksamma bland Karenfolket på Thailandssidan. Karenfolket, som är en befolkningsgrupp med ungefär lika många människor som vi svenskar, bor ju både i Thailand och i Burma. Huvudparten av dem bor i Burma. I fråga om denna befolkningsgrupp gäller inte fullt ut det som sägs om slutenhet och svårighet att få kontakter som gäller andra delar av Burma. En livlig trafik pågår över gränsen. Man sysslar såvitt känt är inte med opium. Däremot försörjer sig Karengerillan genom att ta upp tull för varor som från Thailand förs in i Burma. Karenernas område ligger alltså utanför det som brukar benämnas Gyllene triangeln, där kommunistisk gerilla och andra grupper onekligen varit inblandade i narkotikahandel. Det borde således ha funnits möjlighet att få en utförlig information om de förhållanden som gäller Karenfolket. I stället blev det nu så, att samtidigt som det från Thailandssidan kommer bildrapporter om sjukvårdsinsatser som görs med svenska biståndspengar, kommer det från samma folk bosatta på Burmasidan bilder med patronhylsor från granatgeväret Carl Gustaf. Detta förhållande är naturligtvis otillfredsställande och bör i efterhand kunna anses strida mot reglerna för svensk vapenexport. Jag är också, herr talman, något bekymrad över att det av utfrågningen av utrikesministern framgår att han även våren 1984, alltså efter det att all kompletterande information kommit oss till handa, fortfarande förefaller ha en oklar uppfattning om de olika minoritetsfolken i Burma och deras inbördes förhållanden. Den frågan hör emellertid inte till årets granskning. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag efter vad jag anfört framföra att regeringen fattade beslutet, som sedermera visade sig vara olyckligt, på grund av bristfälliga men normala rapporter. Utskottet borde också, som jag framhållit i mitt särskilda yttrande, i sin skrivning klarare ha markerat att beslutet i efterhand har visat sig inte överensstämma med de riktlinjer som normalt gäller för vapenexport från Sverige. Om regeringen hade haft kännedom om de faktiska förhållandena, borde sålunda export inte ha medgivits.

Herr talman! Vi har granskat ett omfattande offentligt och hemligt material i ärendet som gäller exporten av granatgeväret Carl Gustaf med ammunition. Krigsmaterielinspektören Carl Algernon har inför utskottet utförligt redogjort för rutinerna i fråga om vapenexport i allmänhet och Burmaexporten i synnerhet. I september 1982 fick Förenade Fabriksverken tillstånd att föra ut två granatgevär för demonstration. Förenade Fabriksverken träffade då ett preliminärt avtal om försäljning. Avtalet innehöll förbehåll för den svenska regeringens tillstånd till försäljning. Det fanns även en skadeståndsklausul beträffande leveranstiden. Sådana avtalsskrivningar är vanliga i sådana här ärenden. F.d. handelsministern Björn Molin, som var ansvarig för ärendet i den dåvarande regeringen, har för utskottet lämnat redogörelse för händelserna kring beslutet om utförseln av demonstrationsexemplaren. I november 1982 begärde Förenade Fabriksverken exporttillstånd. UD inhämtade då upplysningar bl.a. från flera svenska ambassader. UD har också genom olika kanaler vid flera tillfällen, även så sent som några få dagar före regeringens beslut, inhämtat informationer om läget i Burma. Bl. a. har kontakter tagits med engelska och amerikanska utrikesdepartementen. Även en rapport från Amnesty International fanns att tillgå. Utrikesminister Lennart Bodström har inför utskottet informerat om den extra omsorg man lagt ned på ärendet före regeringsbeslutet. Man kunde inför beslutet konstatera att förutsättningarna inte hade ändrats sedan det tidigare beslutet av den föregående regeringen, som hade fattat beslutet innan demonstrationsexemplaren sändes i väg. Utrikesministern sade också att man fått fram uppgifter som enstämmigt gav vid handen att Burmas regerings ingrepp mot olika oppositionella grupper inte kunde anses klandervärda. Utrikesnämnden hade vid sitt sammanträde den 14 januari 1983 inget att erinra mot utförseltillståndet. Utskottet har bedömt att, av vad som framkommit vid granskningen, riktlinjerna för exporten inte åsidosatts. Granskningen har, utöver vad som framgår av betänkandet, inte föranlett något ytterligare yttrande.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att Sven-Erik Nordin förde en ovanligt torftig argumentation i sitt inlägg. Motståndsrörelsen i Burma får beteckningen narkotikahandlare eller någonting ditåt. Det framstår nära nog som om Sven-Erik Nordin menar att den som tar de etniska motståndsgrupperna på allvar också ligger nära sådan verksamhet. Finns det inte starkare argument för den position herr Nordin har intagit, är denna svagare än vad jag trodde. Det är heller inte sant att vpk bara påstår att dessa vapen används mot minoritetsgrupper. Det är väl dokumenterat, bl.a. i pressen. Jag skall erinra om ett par rapporter som har kommit. ”Militärstyret i Rangoon håller sig vid makten bl.a. med hjälp av ett modernt vapen från Sverige, som heter Carl Gustaf”, skrev tidningen Information i början av 1984. ”Gerillan bekämpas med svenska vapen”, rapporterade Dagens Nyheter. I tidskriften Internationella studier skildrade journalisten Bertil Lintner — som är väl informerad om läget i området — situationen i Burma. Han avvisar påståenden från svenskt regeringshåll om att det var lugnt i landet med kommentaren: ”Lugnt läge i Burma” innebär nog samma typ av lugn som då och då råder i Libanon. Nordins sätt att misstänkliggöra argumentationen från dem som ser kritiskt på vapenexporten tycker jag icke är värdigt debatten här. Jag tycker också hela utskottsmajoritetens position är något svag. Ni talar om att situationen i Burma vid tidpunkten för vapenexporten skulle vara annorlunda än den har varit under lång tid, men det håller inte. Jag har studerat de olika rapporterna för att försöka hitta motiv för vapenexporten, men det finns inga bärande motiv. Visst talas det i vissa rapporter om att stridsaktiviteten inte var särskilt omfattande vid denna tidpunkt, men ingenstans hävdas att läget i grunden skulle vara förändrat, och det är detta som är av betydelse. När Nordin säger att vpk anser att inbördeskrig har rått i Burma i 25 år och frågar vilka grunder vi har för detta påstående, talar han mot bättre vetande. Det räcker att hänvisa till utrikesministerns inlägg inför konstitutionsutskottet, där han talade om vad man förhörde sig om hos svenska ambassadörer innan man exporterade vapnen. Han säger att en sammanfattning av svaren är att situationen var sådan som den varit i 30 år, att olika rörelser var oppositionella mot regeringen men att det för tillfället inte rådde någon exceptionell verksamhet. De källorna är alltså inte så svåra att få fram, herr Nordin. Det är märkligt att utskottsmajoriteten inte ens är beredd att gå lika långt som utrikesministern, som ändå antyder att de senare genom pressen bekantgjorda uppgifterna skulle kunna påverka ett beslut vid en annan tidpunkt. Vore det inte hederligare att ta fasta på att beslutsunderlaget 1982 innehöll allvarliga felkällor? De sedan årtionden pågående inbördesstriderna hade inte upphört, även om de kanske var avmattade, vid den tidpunkten. Därför borde inte tillstånd till vapenexport till Burma ha beviljats. Jag ställer faktiskt större krav på en socialdemokratisk regering och menar att den bör ta särskilt allvarligt på frågan om vapenexport till länder av Burmas typ. Jag vill säga till utskottets taleskvinna, att så många kritiska uttalanden från socialdemokrater i opposition bär ni ändå med er att det är märkligt att ett av de stora besluten under den socialdemokratiska regeringens hundra första dagar blev att tillåta vapenexport till Burma. Detta beslut anser jag är en skam för dem som regerade — men det är inte den frågan vi har haft att granska. Däremot har vi haft att granska om exporten står i strid med av riksdagen antagna riktlinjer, och det gör beslutet enligt min mening. Det är detta som vi i all stillsamhet påtalar i vpk-reservationen. För att uppnå vad utskottet ändå anser skall gälla vid vapenexport hade det varit en styrka om utskottet också haft mod att förhålla sig korrekt till de avsteg från dessa regler som förekommit i Burma-affären.
Herr talman! Nils Berndtson har en speciell debatteknik. Han ginar mycket gärna så fort han kommer in i kurvorna, för att vinna några meter. Han pådyvlar då meddebattören uttryck som vederbörande inte har använt. Jag har inte alls påstått att alla de etniska minoritetsgrupperna i Burma är narkotikahandlare. Jag ville bara peka på att man noga skall sortera de uppgifter — oftast andrahandsuppgifter — som kommer därifrån. Det är inte säkert att allt är sant. Nils Berndtson gjorde i sitt första inlägg gällande att utskottsmajoriteten talar mot bättre vetande. Vi har yttrat oss över det vi vet och det vi har fått reda på av dem som dagligdags sysslar med dessa ärenden. Jag noterar att jag inte har fått någon kommentar från Nils Berndtson till frågan om han misstror alla de tjänstemän på utrikesdepartementet som dagligdags följer dessa frågor och som också har kontakt med dem som vistas i Burma. Påstår verkligen Nils Berndtson att vår UD-personal ljuger för regeringen och utrikesministern, och därmed underförstått också för riksdagens konstitutionsutskott? Jag noterar vidare att vpk anser sig ha egna källor som man tror mer på. I så fall är detta en debatt som i högre grad rör tro än vetande.
Herr talman! Jag vidhåller utskottets bedömning att regeringens beslut 1982 inte står i strid med de riktlinjer som vid det tillfället fanns. Det är alltid lätt att vara efterklok. Långt efteråt har vi nu fått fram andra uppgifter. Med hänsyn till de kunskaper vi i dag har och den nya lag som trädde i kraft den 1 januari 1983 är jag övertygad om att det förmodligen skulle bli ett annat ställningstagande från den nuvarande regeringen. Men med tanke på förhållandena vid det tillfälle när det nu diskuterade beslutet togs, bedömer jag det vara ett helt riktigt beslut.
Herr talman! Sven-Erik Nordin talar om debatteknik från min sida. Men när Sven-Erik Nordin ställer frågan om jag menar att våra UD-tjänstemän ljuger gör han ett försök till en debattkonst som inte är värdig denna diskussion. Sven-Erik Nordin måste veta vad vi alla vet och vad vi alla kan läsa oss till, nämligen att läget i Burma är ytterligt motsägelsefullt, vilket även landets utrikesminister har påpekat. I en sådan situation måste man söka bedöma läget. Den bedömning som regeringen gjorde 1982 var uppenbarligen icke riktig. Det var inte fråga om något bestående lugn, även om striderna hade mattats av. Vi får nu rapporter om att striderna har ökat i omfattning och om att svenska vapen som exporterats till Burma kommer till användning. Det är väl ändå det som är det väsentliga i sammanhanget. Sven-Erik Nordin talar också om kurvteknik. Om Sven-Erik Nordin hade litet bättre kurvteknik skulle han inte behöva hamna i diket på det sätt som han gör i denna fråga.

Det är mot dessa bestämmelser som exporten till Burma enligt vår mening strider, därför att det där i årtionden har rått inre väpnade oroligheter, vilket även utrikesministern tillstår. Jag vill också säga, som jag förut antydde, att det inte saknades kritiska och riktiga uttalanden från socialdemokrater om vapenexporten under de borgerliga regeringsåren. Det gällde t.ex. DIVAD-systemet och vapenexporten till Indonesien. Därför förväntar jag mig en mer omfattande kritisk granskning från en socialdemokratisk regering. Jag vill erinra om att Mats Hellström då fanns bland kritikerna. Nu tillhör han regeringen, och nu tillhör han också dem som har försvarat vapenexporten till Burma. Det gör mig orolig, om utskottet inte med större kraft säger ifrån vad som skall gälla i dessa frågor.
Herr talman! Kammarens ledamöter observerade nog att Nils Berndtson nu inte ville påstå att UD-tjänstemän ljuger — men han ville inte heller erkänna att de talar sanning. Vi måste i vårt arbete gå ut ifrån att de ansvariga tjänstemännen i detta speciella jobb talar om sanningen och hela sanningen — mer kan de inte säga. Herr talman! Det är självklart att Burma inte är ett land som är jämförbart med Sverige, inte heller jämförbart med de länder i Europa med vilka vi haft vapenexportaffärer. Burma tillhör utan tvivel den grå zonen. Jag uttryckte mig också på det sättet att man kunde tolerera detta beslut. Men vi skall också noga lägga på minnet att de bestämmelser vi har och som tillämpas innebär att man gör en prövning från fall till fall. Här gjordes en prövning med utgångspunkt i den situation som då rådde, och det är med utgångspunkt i den situationen och den prövningen som vi har granskat regeringen — inte någon situation som rådde för flera år sedan eller den situation som eventuellt råder nu. Det är bara att gå till riktlinjerna, såsom de är antagna och tillämpade, för att få detta helt klart för sig.
Herr talman! Den viktigaste frågan är om Sven-Erik Nordin erkänner att uppgifterna om Burma var motsägelsefulla. Det kom ju rapporter i början av 1982 som talade om att Burma var ett land i inbördeskrig — också det var rapporter från svenska diplomater. Då är frågan bara: Fanns det underlag för att göra en annan bedömning senare under 1982? Jag tror inte att Sven-Erik Nordin, hur många gånger han än försöker med denna debatteknik, kommer ifrån att underlaget för beslutet om export till Burma var alltför bristfälligt. Jag är övertygad om att flera av dem som var med om att fatta beslutet då skulle inta en annan ståndpunkt i dag, på grundval av de uppgifter som senare kommit fram. Men det är möjligt att Sven-Erik Nordin skulle stå kvar på barrikaderna.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i denna granskningsdebatt eller de konstitutionella frågorna — de har min partikamrat Nils Berndtson debatterat med bravur, och jag behöver inte hjälpa honom med det. Men det har av Sven-Erik Nordin framförts ett direkt felaktigt påstående i denna debatt. Han talade om vapnet Carl Gustaf, ett 8,4 cm granatgevär, och sade att det är ett vapen som enbart är avsett för bekämpning av pansrade fordon, bl.a. avsedda för personaltransporter. Detta är helt felaktigt. Som en del av er kanske känner till har jag tjänstgjort i den svenska armén i 24 år, från 1945 till 1969. Jag har givit utbildning i användandet av det här vapnet från den tidpunkt på 1950-talet då det introducerades i armén, och jag har från 1964 som tygförvaltare i armén — vid tygförvaltningen i övre Norrland och vid milo-staben i Strängnäs — haft hand om ammunition och uppbörd av ammunition till just detta vapen. För vapnet finns pansargranater och pansarspränggranater, 8,4 cm, som är avsedda för pansrade fordon. Men det finns också 8,4 cm spränggranater som är avsedda för insats mot just trupp — mot personal, mot infanteri eller, om man vill dra ut resonemanget så långt, mot gerillarörelser. Det är just detta som gjort granatgeväret Carl Gustaf så berömt över världen. Det är ett vapen som kan bäras av en enda man. Ytterligare två eller tre kan bära med sig ett antal granater av olika slag. De kan transportera vapnet på de mest obanade stigar, och de kan bekämpa såväl pansrade fordon som trupp, med olika slags ammunition. Sven-Erik Nordin är antingen okunnig — och då skulle han inte yttra sig i den här debatten — eller också står han här och talar osant. Till det här vapnet finns det alltså ammunition som är direkt konstruerad för bekämpning av infanteri. Det är detta som gjort vapnet så aktuellt och berömt över världen. Sven-Erik Nordin bör därför ta tillbaka sitt felaktiga påstående, vare sig han gjorde det av okunnighet eller talade osanning.
Herr talman! Om Oswald Söderqvist hade lyssnat på mitt första anförande, hade han inte behövt gå upp i debatten. Oswald Söderqvist inledde med att påstå att jag hade sagt att vapnet konstruerats enbart för bekämpning av stridsvagnar. Det har jag inte alls sagt. Jag vill kort och gott föreslå att Oswald Söderqvist läser kammarens protokoll. Där kan han få klart för sig vad jag exakt sade i det anförande jag höll inledningsvis. Jag vill tillägga att alla vapen egentligen kan användas till mer än en uppgift, men vi kan ändå notera att det är ett pansarvärnssystem som vi talar om.
Herr talman! Det var en snabb och brådstörtad reträtt. Det är ganska ointressant om Sven-Erik Nordin sade att vapnet ”enbart” hade konstruerats för det här ändamålet eller om han sade att det ”inte enbart” gjort det. Det intressanta är att Sven-Erik Nordin vill låta påskina att vapnet huvudsakligast — och det upprepade han nu — skall användas mot pansrade fordon. Det är just i områden där vägarna är dåliga, där det är svårt att komma fram och där det över huvud taget är svårigheter som det här vapnet skall kunna användas. Det är berömt för att kunna användas där mot såväl pansar som trupp. Det är detta som är den viktiga och springande punkten. Sven-Erik Nordin skall inte försöka slingra sig undan detta faktum. Det Sven-Erik Nordin sade tidigare innebar att han försökte förringa just den egenskapen hos vapnet, och den är mycket viktig i sammanhanget. Våra svenska FN-bataljoner har alltid haft det här vapnet med sig. I FN-bataljon 12 i Kongo, som jag har tillhört och som var med i striderna mot Moise Tshombes gendarmeri, kom vapnet till användning med spränggrana = Nr 151 ter— och det var kanske tur, eftersom vi inte hade några andra pjäser att ta till : i Onsdagen den vid det tillfället. 23 maj 1984 Sven-Erik Nordin skall inte lämna osanna uppgifter och sedan försöka slingra sig. Frågan gäller vilket slags budskap man försöker föra fram, och i Granskning av det här fallet var det ett falskt och osant budskap — såvida det inte berodde på statsrådens tjänste
Herr talman! Jag skall mycket kort ta upp ett par synpunkter på det som kom fram i debatten. Jag tycker att det är mycket rimligt och bra att det tas in information, när man kan få sådan, även om den inte hämtas via UD. Men det som egentligen gjorde att jag begärde ordet var Anita Modins inlägg. Hon sade — och det tycker jag var tillfredsställande: Om vi hade känt till det faktiska förhållandet etc. — Det var ett bra tillkännagivande. Hade det då inte varit rimligt att utskottets betänkande hade fått den något klarare markering och skrivning som jag har redovisat i mitt särskilda yttrande?
Sedan de under avsnittet Viss vapenexportfråga anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 20c: Arbetskraft till biståndsprojektet Bai Bang.
Arbetskraft till bi Herr talman! Förra året granskade konstitutionsutskottet statsrådet Roine = ståndsprojektet Bai Carlssons uttalanden i samband med invigningen av det svenska pappersbru = Bang ket Bai Bang i Vietnam. Enligt uppgifter i massmedia, bl.a. i Dagens Nyheter, hade Roine Carlsson sagt att frågan om det förekom tvångsrekrytering av arbetskraft till det svenska pappersbruket var en intern vietnamesisk fråga. Vid en utfrågning inför utskottet hävdade statsrådet Carlsson att han hade blivit felciterad. Han vägrade också att uttala sig i principfrågan. Tveksamhet kvarstod därför om inställningen till tvångsrekrytering av arbetskraft till svenska biståndsprojekt från Roine Carlssons och därmed indirekt från den svenska regeringens sida. De borgerliga ledamöterna konstaterade då i en reservation att den klarhet i frågan som var önskvärd inte hade kunnat vinnas. Socialdemokraterna och vpk utgick från att statsrådet Carlssons dementi beträffande hans yttrande var trovärdig och alltså korrekt. Den 2 juni förra året innehöll Dagens Nyheter en artikel som lett till att frågan tagits upp i konstitutionsutskottet igen. En av de närvarande journalisterna — närvarande vid presskonferensen i Bai Bang — hade på band spelat in presskonferensen och kunde ord för ord återge vad som sagts av Roine Carlsson. På en direkt fråga om sin inställning till tvångsrekrytering av arbetskraft till Bai Bang svarade Roine Carlsson enligt den ordagranna bandutskriften: ”Det här är ju en intern vietnamesisk fråga.” 105 Herr talman! Detta strider alltså direkt mot vad Roine Carlsson sade inför konstitutionsutskottet vid utfrågningen förra våren. Det måste därför konstateras att hans inställning till tvångsrekrytering av arbetskraft till svenska biståndsprojekt fortfarande är oklar. Det är otillfredsställande att klarhet inte har nåtts i en för den svenska biståndsverksamheten så viktig fråga. Självklart kan vi aldrig acceptera att svenska biståndsprojekt drivs med tvångsvis rekryterad arbetskraft.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

Herr talman! Det är beklagligt att än en gång bli tvungen att ta upp frågan om arbetskraftsrekryteringen till biståndsprojektet Bai Bang och vad statsrådet Roine Carlsson sagt och inte sagt i det sammanhanget om huruvida tvångsarbete är en intern vietnamesisk angelägenhet eller inte. Frågan diskuterades som bekant i fjol. Men det är nödvändigt att ta upp den igen, och jag skall förklara varför i några korta meningar. För det första: Sveriges välgrundade och i flera internationella sammanhang deklarerade uppfattning, att tvångsarbete är ovärdigt vår civilisation, får inte hamna i tvivelsmål. För det andra: Alla regeringsledamöter måste vara beredda att klart och tydligt och utan dröjsmål ge besked om den svenska inställningen. För det tredje: Det är särskilt viktigt att detta klargörs för de stater som är stora mottagare av svenskt bistånd. Vietnam är en sådan stat. För det fjärde — och det är kanske det allra viktigaste: När ett statsråd kommer till konstitutionsutskottet för utfrågning skall vederbörande ge klart besked. Det skall inte behövas några korrigeringar i efterhand. Det är den markeringen vi vill göra med vår reservation. Jag yrkar bifall till reservation nr 11.
Herr talman! Vi från folkpartiet kommer att lägga ner våra röster i voteringen om Bai Bang. Vi har i sakfrågan självklart samma uppfattning som förra året: det får inte råda någon tvekan om Sveriges inställning till tvångsrekrytering av arbetskraft. Men enligt vår uppfattning är inte de s.k. fakta som vi nu har fått tillgång till av den beskaffenheten att vi har anledning att ägna tid åt den här historien en gång till. Den tidningsartikel som nu åberopas sägs vara en utskrift av en bandupptagning. Denna bandupptagning kan möjligen innehålla vissa graverande fakta, men vi har inte kunnat få tillgång till bandet. Det har tydligen förkommit. Enligt folkpartiets uppfattning bör riksdagens konstitutionsutskott inte grunda något ställningstagande på en icke kontrollerbar bandutskrift. Vi ställer stora krav på andra — och det skall vi göra — men då måste vi också ställa stora krav på oss själva. Jag är rädd för att det inte gynnar konstitutionsutskottets anseende, om vi ägnar mer tid åt den här affären.

Herr talman! Utifrån de fakta som presenterades redan i förra årets granskningsbetänkande är det förvånande att frågan på nytt har förts upp på riksdagens bord. Det hedrar folkpartiets representant i utskottet att hon i år inte har ställt upp på en gemensam borgerlig reservation och att hon i sitt särskilda yttrande motiverar detta med att konstitutionsutskottet inte bör grunda, som Karin Ahrland här sade, ett ställningstagande på en icke kontrollerbar bandutskrift. Vidare säger Karin Ahrland i sitt särskilda yttrande att härtill kommer att statsrådet i en tidningsartikel förklarat sin inställning. Både Anders Björck och Sven-Erik Nordin är ju läskunniga och borde i likhet med Karin Ahrland ha uppfattat detta. Då hade denna debatt inte behövt föras i dag. Statsrådet Roine Carlsson har vid flera tillfällen förklarat att det enligt hans uppfattning i den kunskap som han förvärvat inte funnits någonting som tytt på att tvångsrekrytering av arbetskraft förekommit vid de svenska biståndsprojekten. Den svenska inställningen till slavoch tvångsarbete är klart uttalad i många olika sammanhang. Det har skett upprepade gånger här i riksdagen från regeringen och likaså i Förenta nationerna. Jag vill säga till Sven-Erik Nordin att Roine Carlsson vid flera tillfällen har givit ett klart besked om sin inställning till denna fråga. Jag kan dessutom tillägga att Sverige när det gäller tvångsarbete har skrivit under ILO-konventionen. Den följer vi. Detta har understrukits här i kammaren av bl.a. utrikesminister Lennart Bodström. Även det svenska biståndsorganet SIDA har klart deklarerat sin inställning till slavoch tvångsarbete. Någon skillnad mellan de uttalanden som gjorts av regeringen, av dess enskilda statsråd och av det svenska biståndsorganet SIDA angående tvångsarbete har inte kunnat beläggas vid de granskningar som skett inom konstitutionsutskottet. Bai Bang i Vietnam drivs efter de intentioner som Sverige och Vietnam har formulerat. Det är enligt projektavtalet ett vietnamesiskt åliggande att förse projektet med arbetskraft. SIDA:s uppgift är i första hand att se till att biståndsprojektsavtalet hålls. Att då i likhet med reservanterna hävda att det alltjämt råder oklarhet om statsrådet Roine Carlssons inställning till denna fråga är för mig fullkomligt obegripligt. Herr talman! Jag skall sluta med att läsa upp ett uttalande från den artikel som Roine Carlsson hade fört in i Dagens Nyheter den 9 juni 1983. Så här säger Roine Carlsson ordagrant i den artikeln: ”Det är och förblir en befängd tanke att en svensk arbetarregering skulle vilja ursäkta tvångsarbete om det skulle förekomma i t ex ett land som mottar svenskt bistånd. Jag har som fackföreningsman i hela mitt vuxna liv kämpat för arbetarnas rättigheter och mot tvångsarbete både i Sverige och i alla andra länder.” Kan man på ett klarare sätt markera sin inställning i dessa frågor? Herr talman! Efter det upplästa kan vi en gång för alla avsluta denna debatt.
Herr talman! Jag är rädd att vi inte kan göra det. Dagens Nyheter innehöll den 9 juni, några dagar efter publiceringen av utskriften, just den artikel som Kurt Ove Johansson har läst högt ur, en artikel av Roine Carlsson. Det är intressant att Roine Carlsson i den artikeln icke ifrågasätter att bandutskriften är korrekt, utan tvärtom skriver att den såvitt han kan förstå i huvudsak är korrekt. Mot den bakgrunden och mot bakgrund av det uttalande som Roine Carlsson har gjort och som har verifierats av ett par erfarna journalister som var närvarande, kan man konstatera att Roine Carlsson har uttryckt sig på ett sådant sätt att oklarhet fortfarande råder i fråga om hans i Vietnam redogjorda syn på tvångsvis rekryterad arbetskraft.
Herr talman! Vad Roine Carlsson till slut sade var förstås bra. Felet var att det inte kom tidigare och att det inte fanns uttalat när vi gjorde granskningen i fjol. Då hade denna fråga varit ur världen. Jag sade redan då att Roine Carlssons tunga förmodligen hade sluntit — det var förmodligen en befogad misstanke. Sedan kan vi diskutera — men den debatten behöver vi kanske inte ta upp här och nu, för den hör väl snarast hemma inom utrikesutskottets område — att tvångsarbete förekommer i Vietnam. Det kan vi läsa i tidningsartiklar och i direkta inlägg från vår f. d. ambassadör där nere, som sagt att tvångsarbete förekommer i stor skala. Detta är beklagligt ur humanitär synpunkt.
Sedan de under avsnittet Arbetskraft till biståndsprojektet Bai Bang anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 20 d: Bibelkommissionen.
Herr talman! I samband med årets budgetproposition anmälde regeringen vissa förändringar vad gäller bibelkommissionens arbete och departementstillhörighet. Sålunda flyttades kommissionen från utbildningsdepartementet till civildepartementet. Att regeringen kan vidta de förändringarna har vi ifrån utskottets sida inte funnit anledning att närmare diskutera. Däremot föreligger en reservation som tar upp finansieringen av bibelkommissionens arbete och översättningen av Gamla testamentet. I botten finns ett avtal som riksdagen har godkänt mellan å ena sidan staten och å andra sidan Svenska bibelsällskapet, Liber Grafiska AB, Svenska bokförläggareföreningen och Kristna bokförläggareföreningen. Detta avtal reglerar utgivningen av både Nya och Gamla testamentet. Det är detta avtal som regeringen nu vill riva upp. Vi anser att detta är felaktigt, dels av det skälet att avtalet finns, dels därför att det är fel att belasta kyrkofonden med finansieringen av bibelkommissionens arbete. Det arbetet är av allmänkulturellt och ekumeniskt intresse, och därför bör staten svara för kostnaden i dess helhet. Kyrkofonden är till för att Nr 151 bestrida kostnader inom svenska kyrkan och berör alltså endast ett av ; Onsdagen den samfunden. Att genom den fonden finansiera denna allmänkulturella 23 maj 1984 angelägenhet kan alltså inte vara rätta vägen. Med SE S SR ER ÅR En ER SS säga mer, jan jag hänvisar till Granskning av reservation 12. Jag yrkar också bifall till denna reservation. statsrådens tjänste
Herr talman! I januari anmäldes till KU:s granskning förflyttningen av bibelkommissionen från utbildningsdepartementet till civildepartementet. I anmälan påpekades att bibelkommissionen har ekumenisk karaktär och att översättningsarbetet skall betraktas som ett kulturellt företag och därför bör lyda under kulturenheten i utbildningsdepartementet. Enligt regeringsformen 7 kap. 1 § fördelar regeringen ärendena mellan departementen. Regeringen har alltså rätt att flytta bibelkommissionen. Inom regeringskansliet finns en kyrkoenhet. Denna enhet flyttades den 1 juni 1977 från utbildningsdepartementet till kommundepartementet, numera civildepartementet. Bibelkommissionen blev dock kvar under utbildningsdepartementet. I årets budgetproposition — i bil. 15 — anmäls under punkten A 2 Kommittéer m.m., att bibelkommissionen flyttas från utbildningsdepartementet till civildepartementet, där den hör hemma. De borgerliga ledamöterna i utskottet har under granskningen insett att det åligger regeringen att fördela ärendena mellan departementen. Reservation nr 12, som är fogad till betänkandet, innehåller inte heller någon kritik i vad gäller regeringens handläggning. Där kritiseras i stället ett av riksdagen fattat beslut i april i år. Eftersom KU skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning vill jag inte kommentera den kritik mot riksdagsbeslutet som Bengt Kindbom har framfört. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 12 och bifall till utskottets skrivning på punkten 20 d.
Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist uppehöll sig vid förflyttningen av bibelkommissionen. Reservationen handlar om den förändring som regeringen vill göra i avtalet. Jag vill bara understryka detta.
Herr talman! Reservationen handlar om ett riksdagsbeslut, vilket man riktar kritik emot. Jag vill därför inte gå in på den saken. KU granskar inte riksdagens beslut.
Sedan de under avsnittet Bibelkommissionen anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 19: Regeringens handlägg 109 ning av koncessioner för vissa kraftledningar i östra Svealand.
Herr talman! Utskottet refererar under denna punkt bl.a. till en inom vattenfallsverket utarbetad rapport den 1 februari 1984, vari påtalas vissa förseningar i utbyggnaden av kraftledningsnätet i östra Svealand. Avslutningsvis noterar utskottet följande: ”Sammanfattningsvis kan således konstateras att beredningen av koncessionsfrågorna för ifrågavarande ledningsutbyggnader tagit lång tid i anspråk. Vidare säger utskottet: ”Det inträffade elavbrottet den 27 december 1983 illustrerar väl elförsörjningens sårbarhet och behovet av beredskap på detta område.” Herr talman! Ja, det kan man verkligen säga. Vad var det som hände? Sverige fick uppleva en ”storstörning” på stamnätet den tidigare nämnda dagen. Nu använder jag ordet ”storstörning”, andra har använt mycket starkare ord. En tidning skrev ”ridån gick ner för 7 miljoner svenskar”. Det är inte heller så konstigt att starka ord används. Störningar i stamnätet får konsekvenser för hela elförsörjningen, vilket ju också skedde nämnda datum. Detta hände trots att vi i det stora hela har ett utmärkt kraftsystem här i landet. Det förekommer ett gott samarbete mellan olika kraftföretag. Liknande händelser är inte heller uteslutna de närmaste månaderna. Vi har nämligen ett område med kombinationen storförbrukning och nedsatt driftsäkerhet, och det är Storstockholmsområdet. Det beror på att utbyggnaden av den sedan länge planerade kraftledningsförbindelsen från Forsmark till Stockholm blivit kraftigt försenad, och den kommer inte att bli färdig förrän i slutet av 1985 eller i början av 1986. Det har sagts att under tiden fram till färdigställandet är risken för svåra störningar i östra Svealand tre gånger större än vad som skulle varit fallet om förstärkningen hade varit genomförd. Om de nämnda ledningarna varit i drift enligt Vattenfalls ursprungliga planer, hade man inte fått störningar av det slag som nu blev fallet. Förmodligen hade inga abonnenter drabbats. Vi kommer inte ifrån att Storstockholm ur elförsörjningssynpunkt är mycket sårbart. Det gäller kommunikationer, belysning och värme, produktion samt olika former av service. I det aktuella fallet stannade tågoch tunnelbanetrafiken, all belysning inomoch utomhus försvann, hissar och rulltrappor blev stående, uppvärmningssystem upphörde att fungera liksom kylar och frysar. Det blev inga personskador den 27 december, såvitt jag vet. Förlusten blev dock jättestor. Det kostade samhället 100 milj.kr., industrin 100 milj.kr. och övriga konsumenter lika mycket. På frågan om störningen hade undvikits om de här ledningarna varit utförda december 1983 svarade generaldirektör Norrby inför konstitutionsutskottet: Med stor sannolikhet hade störningen undvikits. Torsten Johansson, Vattenfall, tillade att det väsentligaste med avseende på driftssäkerheten är att man därmed går förbi Hamra och skapar en ny matningsväg och på sikt slipper den förträngning i överföringssystemet som Hamrastationen innebär. Vi har analyserat detta på samma sätt som vi analyserat driftstörningen och kommit fram till den bestämda uppfattningen att ingen abonnent hade märkt någonting av händelsen i Hamra om vi hade haft det systemet fullt utbyggt. Det minsta som kan sägas i sammanhanget, närmast ett understatement, är att elavbrottet den 27 december förra året illustrerar sårbarheten i elförsörjningen när det gäller östra Svealand. Då skall man märka att Vattenfall 1974 började planera för en nybyggnad, hur den skulle te sig. 1976 lade man in en ansökan om koncession. Vattenfall fick vänta ända till 1980 innan detta var klart. Därtill kommer hela byggnadstiden. Det är därför man lever i ett sådant osäkerhetstillstånd. Vid regeringssammanträdet den 12 januari i år tillsattes en utredning för att se över elförsörjningens sårbarhet. Bakgrunden var alltså händelsen den 27 december 1983. I direktiven heter det bl.a.: Utredaren bör redovisa den nu aktuella störningens orsaker och konsekvenser. I detta sammanhang bör utredaren studera hur olika elproduktionsanläggningar påverkades av störningen och i vad mån anläggningarna inverkade på störningens förlopp. I avvaktan på den här utredningen kan utskottets försiktiga uttalande vara acceptabelt den här gången. Jag har alltså ingen annan mening än utskottsmajoritetens.

Herr talman! Låt mig först understryka att utskottet på den punkt vi nu diskuterar — regeringens handläggning av koncessioner för vissa kraftledningar i östra Svealand — redovisar ett enhälligt utlåtande. Det finns ingen reservation, inte ens ett särskilt yttrande. Vi har kommit fram till det här utlåtandet genom att ge och ta litet grand. Det kan också vara en förklaring till den lilla debatt som nu utspinner sig. Å andra sidan är förstås det omfattande elavbrottet den 27 december 1983 värt en liten mässa. Vad som då inträffade — när ljuset slocknade denna dunkla decemberdag och hjulen stannade i större delen av landet — var en remarkabel händelse, som tål att diskuteras. Det var en plågsam påminnelse om hur sårbart vårt moderna, högteknologiska samhälle är. Det som hänt är också en påminnelse om riskerna med alltför stora koncentrationer av industrier och befolkning. Inte mindre än en tredjedel av den svenska elenergiförbrukningen sker i östra Svealand, den största delen i Stockholmsområdet. Djupast sett ligger förklaringen till det skedda i detta faktum, och här ligger också riskerna inbyggda för vad som kan hända flera gånger i framtiden, trots att vårt svenska eldistributionsnät är välkonstruerat också med internationella mått mätt. Vid utskottets utfrågning av representanter för statens vattenfallsverk med generaldirektören i spetsen lämnades en hel rad intressanta upplysningar till grund för utskottets granskning av vad regeringar gjort och inte gjort. Vi kunde bl.a. notera — och det var ingen överraskning — att Stockholmsregionen förfogar över små mängder av egen elproduktion. Kraften finns norr om Stockholm — både vattenkraften och kärnkraften. Man kan ha olika meningar om kärnkraft — själv älskar jag den inte — men så mycket är ju klart att om östra Svealands kärnkraftverk placerats söder om Stockholm i stället för i Forsmark hade ledningsbyggandet varit betydligt mindre komplicerat. Eftersom det är regeringens åtgärder vi granskar bör det hållas i minnet vilken regering det var som litet överraskande styrde kärnkraftverket till Forsmark. Det var inte någon av regeringarna Fälldin eller Ullsten. Nu måste Stockholms elförsörjning tryggas med hjälp av nya kraftledningar norrifrån — om detta är vi eniga. Men att bygga kraftledningar är komplicerat, särskilt när man närmar sig Stockholm. Ute i skärgården ville man inte ha kraftledningen. Att gå väster om Stockholm var heller inte lätt. Rakt över samhällena kan man inte heller gå. Än värre blev problemet på grund av att Vattenfall sökte koncession för en 800 kV-ledning, den första i Sverige. Visst fanns det en oro hos allmänheten när förslaget kom. Från Sovjet kom vissa sensationella uppgifter — det skapades kanske litet grand av mytologi kring det hela, men det stora och avgörande problemet var ju att en 800 kV-ledning förutsatte 34-meters stolpar i stället för 24-meters som används för våra vanliga 400 kV-ledningar. Därmed uppstod ett problem av miljömässig art liksom för luftfarten — man måste ju ta vissa hänsyn när man passerar Arlanda. Man skall ha allt detta i minnet när man diskuterar huruvida regeringen tog för lång tid på sig att fatta beslut om koncessionen. I ett rättssamhälle, i en demokrati som vår, måste man följa omfattande föreskrifter. Markägare måste få säga sitt, vägförvaltning, lantbruksnämnd, skogsvårdsstyrelse, televerk osv. — jag kan räkna upp ett halvt dussin till. Slutligen hade vi kommunerna och länsstyrelsen. Och län och kommuner var inte överens om sträckningen. Näringsutskottet hade planerna tillgängliga våren 1979 och uttalade då att regeringen allsidigt skulle pröva frågan, hur 800 kV-ledningar skulle verka. Regeringen fattade beslut ett år senare, 1980; det var ingen lång beslutstid. Beslutet blev en koncession för 400 kV-ledningar.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
Herr talman! Det finns naturligtvis många saker som det är skäl att ta hänsyn till vid en sådan här utbyggnad. När det gäller kärnkraftsverkets belägenhet säger Sven-Erik Nordin att det hade varit bättre om det hade placerats söder om Stockholm. Det är faktiskt så att Vattenfall hade föreslagit Trosa i en första omgång. Men jag kan föreställa mig vilka diskussioner det skulle ha blivit om man hade följt den tanken. Skälen till att man hamnade i Forsmark var väl bl.a. att det borde vara ett område som var glesbefolkat och som hade andra fördelar. När det gäller byggandet av ledning begärde man i första omgången att få bygga för 800 kV. Det var i och för sig inte någon nyhet, åtminstone inte i ett större perspektiv. Sverige har ju en gång i världen varit ledande när det gällt högspänningsöverföring, men här lyckas man nu komma på efterkälken. Ledningar på 800 kV finns i USA, Canada och Ryssland. Man har också gått över till högre spänningar: Italien har 1 000 kV, i Ryssland används numera 1150 kV, och i Amerika planerar man för 1 200 kV. Nog borde man därför har klarat den här saken. Det finns förresten en rapport i arbetarskyddsfondens sammanfattningar, nr 627, där man kom till slutsatsen — för någon tid sedan — att det finns ett antal säkerställda biologiska effekter av elektromagnetiska fält från högspänningsanläggningar. Effekterna är av sådan natur att kommittén f.n. ej bedömer dem som hälsorisker. Det är vad vetenskapen säger. Men nu är det som det är, och det har här blivit en försening. Det får bl.a. de borgerliga regeringar som satt under de sex åren ta sitt ansvar för.
Herr talman! Jag tycker nog att Palmeregeringen skall dela det ansvaret. Yngve Nyquist gör det väldigt lätt för sig när han säger att det naturligtvis inte kan ligga kärnkraftverk nära tätorter — dem skall vi lägga ute i glesbygden. Man är väl inte särskilt glad ute i glesbygden heller över att få ett kärnkraftverk inpå knutarna. Det var faktiskt så — det uppgav i varje fall generaldirektör Norrby — att lokaliseringen till Forsmark styrdes av regeringen av sysselsättningsskäl. Det är ju ingenting ovanligt att man går ut och lovar en stor arbetsplats här och där, men konsekvenserna blir därefter.

Herr talman! Visst var elavbrottet ett avslöjande när det gäller sårbarheten i elkraftsförsörjningen. Men det är vad man kunde vänta sig. Vi har från vårt håll inte tyckt att det i och för sig var särskilt anmärkningsvärt. Det kommer naturligtvis att inträffa sådana saker när man bygger upp så stora och centralistiska system. Vi har framför allt sett det som ett mycket allvarligt memento när det gäller elförsörjningens sårbarhet och beredskapen i händelse av ofred eller direkta krigshandlingar. I en interpellation som jag ställde till försvarsministern och som besvarades av energiministern strax efteråt visades mycket tydligt att det inte finns några som helst möjligheter att hålla energiförsörjningen för vare sig Stockholm eller andra större tätorter i gång om det skulle hända någonting. F. ö. skall ju enligt planerna kärnkraftverken stannas i händelse av krig. Man kan fråga sig vad som skall hända när kärnkraftverken avvecklas, var man då skall producera den ström som skall köras in i dessa ledningar — från början på 800 kV och nu på 400 kV. Lösningen är naturligtvis att man måste försöka gå in för mera hushållning, mindre användning av elström. Man måste gå in för att producera lokalt. I Uppsala, som också berördes av avbrottet och där jag själv bor, hade vi ström efter 15-20 minuter, beroende på att man körde i gång mottrycksverket i vårt värmeverk som i vanliga fall står stilla. Det är ett bra exempel på att man också kan förändra den dåliga balansen mellan konsumtion och produktion i ett område som östra Svealand. I det läge som rådde på 1970-talet, när debatten här pågick, var det nog väldigt bra att det skedde en noggrann prövning och man inte direkt fick igenom 800 kV-ledningar, som kärnkraftsförespråkarna så gärna ville ha, utan det blev ett stando och man tänkte över saken ordentligt. Jag har inget yrkande, herr talman, utan ansluter mig till vad utskottet anfört.
Sedan de under avsnittet Regeringens handläggning av vissa datafrågor anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 12: Riksdagsledamoten Carl Bildts resa till USA.
Sedan de under avsnittet Regeringens handläggning av koncessioner för vissa kraftledningar i östra Svealand anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 10: Regeringens praxis beträffande tillsättningsärenden i förhållande till jämställdhetslagen.
Herr talman! Jag har en alldeles privat lista på de tio vanligaste invändningarna mot jämställdhet. Jag har hänvisat till den tidigare. I dag skall jag be att få räkna upp alla tio. 1. Visst skall vi ha jämställdhet, men nu är det så brått. Vi har inte tid den här gången. Den invändningen tycks nästan t.o.m. gälla den här debatten i riksdagen i dag. 2. Visst är vi för jämställdhet, men vi måste nog först utreda den här frågan bättre. 3. Visst skall vi ha jämställdhet, men henne kan vi inte ta. Hom är för ung. Alternativt kan denna invändning utbytas mot 4. Hon är för gammal. 5. Visst skall vi ha jämställdhet, men vi har inte råd just nu. 6. Visst skall vi ha jämställdhet, men henne kan vi inte ta. Hon pratar i ett kör och ställer bara till bråk. Detta kan alternativt utbytas mot 7. Hon är alldeles för tyst och blyg. 8. Vi har ju redan en kvinna med. 9. Det är klart att vi är för jämställdhet men, snälla du, du vet ju hurdana vi karlar är — och det gör jag. Invändning nr 10 är inte ett argument längre. Det är bara ett påstående: Ni som sysslar med jämställdhet har ingen humor. Allihop har säkert kommit till användning också i regeringskansliet, och det är därför som jag har begärt att konstitutionsutskottet skulle granska regeringens praxis i tillsättningsärenden. Den statistik som vi nu har om könsfördelning talar sitt eget språk: Det går framåt men mycket långsamt. Typiskt är också, vilket ett enigt utskott har noterat, att jämställdhetssträvandena har medfört klar framgång bara i de lägsta lönegraderna och i någon mån i mellanskiktet. Det är bra, det är inte bra att ökningen på högre tjänster går så långsamt. Det är något av en ödets ironi att vi bara häromdagen fick ett pressmedde lande från justitiedepartementet att nu har man utsett ytterligare en manlig statssekreterare, två nya manliga regeringsråd och två nya manliga justitieråd. Kommentarer behövs inte. Jag har med statistikens hjälp räknat ut att om vi fortsätter i samma takt, kommer vi att nå resultat ungefär kring sekelskiftet, utom i fråga om de högsta tjänsterna i kanslihuset. Där kan man citera titeln på en känd roman: Ingenting har hänt. Det fanns 3 kvinnor och 26 män på sådana poster 1982. Det var likadant 1984, tilli förra veckan. Nu är det 27 män och fortfarande bara 3 kvinnor. Det var på tiden att konstitutionsutskottet tog upp detta till granskning, och det är bra att vi har kunnat enas om att också i fortsättningen följa utvecklingen i tillsättningsärenden. Vi har gått igenom ett stort antal besvärsärenden. Det finns i den sammanställning som vi har sett möjligheter att sätta frågetecken i kanten för vissa ärenden, men slutsatsen måste bli att både tidigare och nuvarande regering har följt spelreglerna på området, och det är bra. Däremot är det inte bra att de myndigheter vilkas beslut har överklagats inte alltid har följt spelreglerna. Det utgör skäl till att sådana här besvärsärenden skall ligga kvar hos regeringen även i fortsättningen. Herr talman! Man har läst grötrim här förut.

Detta är en dikt jag ofta har tänkt på när jag suttit i en kommitté. Våra kommittéer är helt dominerade av manliga ledamöter. Fredrika-Bremer Förbundet har under många år granskat könsfördelningen i kommittéer. Jag har fått löfte om bättring ifrån dåvarande statsminister Erlander. Jag har fått ett nytt löfte sex år senare, 1973, ifrån Olof Palme. Nu har konstitutionsutskottet gått vidare, fortsatt i Fredrikornas spår och undersökt könsfördelningen. Tidigare, när Fredrika-Bremer-Förbundet undersökte förhållandet, var det 7 70 kvinnor i kommittéerna. Nu är det något bättre, men det är inte tillräckligt. Det är 16 96 i dag. Mellan åren 1982 och 1984 har framgången varit 0,7 70. Jag minns att jag 1975 räknade ut att om inte takten snabbades upp, skulle vi inte få jämställdhet inom kommittéväsendet förrän ca 50 år senare. Jag ville inte bli sannspådd. Jag önskar fortfarande att jag inte blir sannspådd, men när jag ser dagens siffror börjar jag bli rädd för att jag får rätt. Det vore olyckligt.

Herr talman! Sverige har i internationella sammanhang ibland rykte om sig att jämställdheten här skulle vara genomförd. Det är när man är utrikes alltid tråkigt att med beklagande behöva förklara att ryktet för en gångs skull är bättre än sanningen. Tyvärr gäller detta i mycket hög grad vår utrikesrepresentation. Där kan man över huvud taget inte tala om några klara framgångar ens inom lägre lönegrader och mellanskikt. I toppskikten är det rent bedrövligt och har dessutom blivit mycket sämre de senare åren: ingen kvinna men sju män i det absoluta toppskiktet. 4 kvinor och 174 män på ambassadörsoch ministernivå. 9 kvinnor och 78 män i skiktet nedanför. Det är inte någon vacker statistik. Man kan från konstitutionsutskottets sida bara dra den slutsats vi har gjort, och det har vi gjort i enighet. Vi kommer att med uppmärksamhet även i fortsättningen följa utvecklingen i jämställdhetsfrågor när det gäller tillsättningsärenden i regeringen. Jag hoppas till sist, herr talman, att kammarkansliet nästa år sätter upp ett ärende som faktiskt angår åtminstone halva befolkningen, något tidigare på talarlistan. Man brukar försöka att vara litet artig mot damer även i riksdagen.

Justitieutskottets betänkanden 27, 25 och 26 kommer att behandlas i nu nämnd ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså justitieutskottets betänkande 27 om förslag till polislag m.m.

Herr talman! Jag skall på grund av kammarens hårt pressade tidsschema försöka begränsa mitt anförande till några allmänna synpunkter på förslaget till polislag. Dessutom skall jag ta upp de moderata reservationerna. Vi står nu i begrepp ati fatta beslut om en gemensam central lag om polisens uppgifter och organisation samt polisens befogenheter att vidta tvångsåtgärder. Polisen har en central men mycket svårbemästrad uppgift i vårt samhälle. Det är inte bara den brottsbekämpande uppgiften som står i centrum, utan alltmer har den hjälpande och stödjande verksamheten börjat ta polisens resurser i anspråk. Vårt samhälle har uppfattningen att den offentliga maktens rätt att utnyttja tvångsoch våldsmedel för att upprätthålla det lagbundna samhällets ordning skall begränsas till det absolut nödvändiga och bindas av, såvitt det är möjligt, klart och entydigt utformade regler. Förslaget till ny polislag är ett uttryck för denna tanke. Enligt min uppfattning har regeringens förslag till ny polislag i det väsentliga blivit riktigt utformat. Det är att välkomna att vi i relativt stor enighet nu kan anta en ny polislag. Jag tror att detta är ett framsteg i lagstiftningsarbetet — låt vara att vi ständigt måste bevaka polislagens funktion i ett föränderligt samhälle. Herr talman! På några punkter har vi moderater dock en annan mening än - utskottsmajoriteten. Den första reservationen gäller det s.k. polismansbegreppet. Enligt propositionen föreslås regeringen i av regeringen utfärdad författning få närmare definiera eller bestämma vad som skall innefattas i detta begrepp. Vi anser att vad som avses med polisman skall bestämmas i lag här i riksdagen. Det finns ett mycket starkt skäl för det. Flera andra befattningshavare med grundläggande och viktiga befogenheter inom rättssystemets ram, t.ex. domare och åklagare, har sin rättsliga ställning bestämd i lag. Med de befogenheter som med rätt och skyldighet enligt den nya polislagen givits polisen, inte minst vad gäller tvång och våld, ter det sig viktigt att riksdagen inte delegerar till regeringen att bestämma vilka befattningshavare som skall ha dessa befogenheter. Som en jämförelse kan nämnas att begreppet krigsman definieras på motsvarande sätt i lag just därför att det i krig inte får råda något tvivel om vem som har rätt och skyldighet att bruka vapen. Vår andra reservation gäller frågan om riksdagen skall frånhända sig en lagreglering av rapporteringsskyldigheten. Låt mig då genast säga att vi inte riktar vår kritik mot den nuvarande möjligheten till rapporteringseftergift. Det är nödvändigt att från rättsmaskineriet rensa bort vissa bagatellartade förseelser för vilka rättelse kan vinnas genom tillsägelse eller på annat enkelt sätt. Frågan gäller om gränserna för dessa skall bestämmas i lag eller i regeringsförfattning. Enligt vår mening bör på motsvarande sätt som gäller för åtalsunderlåtelse och nedläggande av förundersökning i vissa fall denna gränsdragning ske genom lag. I annat fall löper vi risken från riksdagens sida att i praktiken överlåta åt regeringen att bestämma gränserna för samhällsreaktionerna vad gäller ett stort antal förseelser, och det tycker vi inte är godtagbart. Vår tredje reservation gäller frågan om gränserna för polisens våldsanvändning. Även om det är allmänt uppfattat att den s.k. proportionalitetsprincipen alltid skall tillämpas har formuleringen i lagförslagets 10§ p. 3 enligt vår mening givit polisen en icke avsedd alltför vid befogenhet. Att med stöd av lagen tillåta våldsanvändning för avvärjande av varje brott kan inte vara avsikten. Våldsanvändningen bör alltså begränsas på samma sätt som i bestämmelserna om nödvärn i 24 kap. 1§ brottsbalken. Herr talman!

Herr talman! Från folkpartiets sida hälsar vi förslaget till ny polislag m.m. med stor tillfredsställelse. Det är en uppföljning av riksdagens principbeslut från 1981. Nu rör det sig bl.a. om den rättsliga regleringen av polisverksamheten. På en punkt — och den är principiellt viktig — går vi emellertid emot förslaget. Det gäller polisens befogenhet att göra frihetsingripanden utan att det rör sig om pågående brott eller om omedelbar fara för brott. På en annan central punkt i lagen om omhändertagande av berusade — LOB — framhåller jag i ett särskilt yttrande min personliga uppfattning. Där gäller det förhållandet att polisen är skyldig att rapportera de omhändertagna till körkortsregistret, trots att detta inte kan göras i samtliga fall. Man lyckas nämligen inte fastställa alla de gripnas identitet. I sammanfattningen till propositionen markeras att lagen om tillfälligt omhändertagande — LTO -— skall avskaffas. Och det äger nog sin riktighet, men det centrala i den lagen, 3§, finns kvar, även om den nu stoppas in i polislagen. Grunderna för dessa frihetsingripanden förblir desamma som i LTO och som de har varit sedan mitten av 1920-talet. Vad som nu tillkommer är att avvisning och avlägsnande medtagits i lagparagrafen, men det är åtgärder som sannerligen inte varit främmande i polisens hittillsvarande arbete. Det framgår redan av proportionalitetsregeln. I polisarbetet har det emellertid ofta diskuterats vilken rättsgrund som finns för avlägsnandet. Nu blir det rättsligt reglerat, och det hälsar vi med stor tillfredsställelse. Tyvärr uppstår nu nya svårigheter när det gäller gränsdragningen mellan avlägsnande och omhändertagande. Men kvar står att hela innehållet i LTO:s 3§ alltjämt blir kvar — ingripandekriterier som är nödvändiga enligt många bedömare, särskilt från polishåll, felaktiga enligt andra eftersom de inskränker medborgarnas frioch rättigheter. Det finns knappast någon lagparagraf som har utsatts för så mycket massmedial kritik som denna. Förutom ett antal nedvärderande epitet har den karakteriserats som luddig och starkt ifrågsatts. Ytterst sällan har den fått positiva omnämnanden, och när så har skett har det i regel varit från polishåll. I rättvisans namn vill jag dock tillägga att när det gällt tillämpningen så har kritiken ofta varit alltför onyanserad och dessutom felaktig. Redan i 1975 års polisutredning framfördes tanken på att LTO borde preciseras. Därigenom skulle den mista sin luddighet. I linje därmed föreslog LTO/LOB-utredningen att grunderna för ett omhändertagande skulle knytas till brottsbegreppet. Därigenom skulle man uppnå den önskade preciseringen. Nu är det självklart att polisen både skall och måste ha tillgång till ett så ingripande tvångsmedel som ett frihetsberövande. Annars kan den inte fullgöra sin övergripande uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Däremot menar jag att befogenheten måste begränsas till vad som är absolut nödvändigt. Enligt den hittillsvarande lagstiftningen och enligt förslaget till ny polislag 13 § kan medborgarna berövas friheten om de utgör en fara för den allmänna ordningen eller stör den allmänna ordningen. Inte är detta särskilt tydligt eller preciserat. Och inte är det särskilt förutsägbart. Den enskilde medborgaren kan inte själv bedöma vad som kan leda till ett frihetsberövande. Genom att — som föreslås i reservation 4 — knyta grunderna för ett omhändertagande till brottsbegreppet uppnår man väsentliga fördelar. Förutsättningarna för ett frihetsberövande blir klart och entydigt angivna, och medborgarna har möjlighet att förutse vad som är tillåtet eller ej. Undersökningar visar att den som blir omhändertagen för ordningsstörning också kan bli omhändertagen för att avbryta en pågående brottslig verksamhet, exempelvis förargelseväckande beteende eller ohörsamhet mot polis. Genom knytning till brottsbegreppet uppnår man en annan stor vinst. Härigenom inför man åklagarna som ny kontroll av ingreppets riktighet. Och det är ingen dålig vinst i tider då man oupphörligen diskuterar frihetsbegrepp och rättssäkerhet. För nog är det bekant att det finns människor som både anser att de har blivit och någon gång också har blivit omhändertagna på felaktiga grunder. De har inte och kommer inte att ha möjlighet att få rättelse. Visserligen kan man säga att de bara berövats friheten i maximalt sex timmar och att det inte kan bli någon vidare påföljd. Men i ett rättssamhälle måste man ändå få ha möjlighet att överklaga ett frihetsberövande, som ju faktiskt kan ha varit felaktigt. Då kan man i dag och även i fortsättningen klaga till JO. Och det gör man. Och där har förvisso arkiverats många klagomål under årens lopp. Men JO kan aldrig ge den klagande upprättelse. Möjligtvis kan han bedöma om den enskilde polismannen handlat rätt eller inte. Mot denna bakgrund, herr talman, och med ytterligare hänvisning till motivering och förslag till lagtext i reservation 4 yrkar jag bifall till denna. Härefter skall jag något beröra lagen om omhändertagande av berusade — LOB - och mitt särskilda personliga yttrande, som berör rapportering och identifiering. När LOB antogs av riksdagen betonades det sociala inslaget. Kriminaliseringen av det offentliga fylleriet avskaffades. Vården betonades. Det blev sjukvården och inte polisen som främst skulle ta hand om de offentligt berusade. Men sjukvårdens resurser har inte varit tillräckliga. Det har betytt att de berusade oftast har hamnat i polisens fylleceller. Sedan LOB:s tillkomst har riksdagen antagit socialtjänstlagen, som ytterligare betonar att utgångspunkten för samhällets sociala insatser skall vara den enskildes bästa och att han själv skall kunna utöva ett inflytande. Men enligt körkortslagen är polisen skyldig att rapportera varje LOB omhändertagande till körkortsregistret. Det rör sig om berusade på företrädesvis allmän plats. Det har inget med bilkörning att göra. Och det berör inte de människor som av läkare och socialtjänst är kända för missbruk och innehar körkort. Rapporteringen uppfattas inte som rättvis, eftersom det är en rad omständigheter som avgör om det sker ett omhändertagande eller ej. Det kan bero på årstiden. Det kan bero på polisens tillfälliga resurser. Det kan bero på om människor ringer och klagar, osv. Och inte heller upplevs det som särskilt rättvist att den som är insatt i systemet, okänd och förslagen undgår rapportering, eftersom han inte kan identifieras. År 1982 var det t.ex. mer än 5 000 som förblev okända och därigenom undgick rapportering. Möjligtvis går det tillfälligt att minska antalet oidentifierade genom att polisen nu får möjlighet till kroppsvisitation. Men förmodligen blir det mest en kodifiering av vad som redan sker. Det stora antalet oidentifierade innebär — enligt justitieministern — knappast någon avgörande orättvisa eller annan olägenhet. Enligt mitt sätt att se kommer orättvisan och ojämlikheten inför lagen att bestå. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till reservation nr 4. Den handlar inte om identifiering och rapportering vid omhändertagande av berusade utan om ingripande vid ordningsstörning.

Herr talman! Genom betänkande nr 27 från justitieutskottet föreslås riksdagen anta en ny polislag. Förslaget i betänkandet innebär bifall till regeringens proposition 1983/84:111 om förslag till polislag m.m. Med anledning av denna proposition har vi från vpk avlämnat motion nr 2580, som besvaras och föreslås avslagen i utskottets betänkande. I motionen föreslår vi ändringar i 13 och 19§§ i den föreslagna polislagen. Eftersom vi inför vårriksdagens slutskede uppmanats att söka vara kortfattade i kammardebatterna skall jag försöka leva upp till den uppmaningen och hänvisar dem som är särskilt intresserade till motivtexten i vår motion, som är betydligt mer utförlig än vad jag nu kommer att bli. Vår grundläggande utgångspunkt i synen på lagstiftning är att statsmakten har en klasskaraktär som ytterst är ett stöd för den ekonomiskt härskande klassen i samhället. Lagarna, och sålunda också den nu aktuella polislagen, är ett regelsystem som skall styra maktutövningen gentemot de enskilda människorna. Enligt vår grundsyn blir det de som är ekonomiskt och socialt svaga som i första hand kommer att bli utsatta för den repressiva makt som finns inom polisen och som skall utövas i enlighet med vissa legala regler. Dessa regler är, i varje stat, utformade så att de slår vakt om den bestående ordningen i samhället. Mot denna bakgrund leds vi i våra ställningstaganden att söka slå vakt just om de socialt och ekonomiskt svaga. Jag övergår med detta till att kommentera de ändringsförslag vi har till propositionen och börjar då med 13 §. Denna paragraf tar, i den utformning den fått i propositionen, över den tidigare LTO, lagen om tillfälligt omhändertagande, som nu föreslås avskaffad. Antas denna paragraf som den föreslås kommer allt att förbli vid det gamla. Man för bara över den gamla omdiskuterade LTO till den nya polislagen. Vi har från vpk hela tiden varit kritiska till LTO och krävt att den bort upphävas. Nu upphävs den, men återuppstår omedelbart i en ny och nästan oförändrad skepnad. Det anser vi oss inte kunna acceptera och föreslår därför en annan utformning av 13§. Den ändring vi föreslår överensstämmer med vad den bakomliggande utredningen, LTO/LOB-utredningen, föreslog men som propositionen nu gör avsteg ifrån. Detta avsteg motiverar föredragande statsrådet med remissutfallet av utredningen. Vi har emellertid ansett att det stöd hos flertalet remissinstanser som åberopas är ett stöd från remissinstanser, som själva är involverade i polismaktens repressiva funktion i samhället. Det finns ju faktiskt remissinstanser, bland dem socialstyrelsen, som inte representerar repressionen och som förordar den linje som utredningen föreslagit. Vi föreslår sålunda, i likhet med LTO/LOB-utredningen, att ingripande mot den som anses störa ordningen skall som rekvisit ha att den som skall utsättas för ingripande bryter mot lag. Lagbrottsrekvisitet anser vi fullt möjligt att följa och är inget hugskott, eftersom det varit föremål för grundlig utredning. Den utformning av 13 § som föreslås i reservation nr 4 till utskottets betänkande tillgodoser i huvudsak vårt yrkande, och vi kommer att stödja detta förslag i den kommande voteringen. Den andra ändring i propositionen som vi tar upp i vår motion gäller registrering av omhändertagna enligt LOB. Också här går vi på samma linje som LTO/LOB-utredningen och kräver att registrering i körkortsregistret av omhändertagna enligt LOB skall upphöra. Redan när LOB kom till, diskuterades någon form av registrering av varje omhändertagande enligt denna lag. Såväl regering som riksdag tog då avstånd från tanken på en central registrering av omhändertagna enligt LOB, och någon registrering kom heller inte till stånd. I den proposition som föreslog riksdagen att anta LOB uttalade föredragande statsrådet att starka principiella betänkligheter måste anses tala mot ett system, som innebär att man inför en central personrelaterad registrering av polisingripanden. Den uppfattningen ställer vi oss fortfarande bakom i dag. Det gör man däremot inte i propositionen och betänkandet från utskottet. Därför har vi yrkat på ändring. Vi anser för vår del att det i dag finns ännu starkare skäl att gå emot en registrering än det gjorde vid LOB:s tillkomst. Trots att regering och riksdag gick emot en registrering har vi ändå fått en sådan i skymundan och via en bakväg. I praktiken förs det nämligen vid körkortsregistret ett centralt register över omhändertaganden enligt LOB. Omhändertaganden under de sistförflutna två åren finns noterade i registret och kan identifieras till viss person. Avsikten är att kunna bedöma om den som söker körkort för ett nyktert liv och på den grunden kan betros med körkort. Det är dock en ensidig och missvisande grund att utgå från endast de belastningar som LOB-omhändertaganden ger, och man kan på goda grunder anta att enskilda människor inom högre socialgrupper lever lika onyktert som den LOB-omhändertagne men ändå aldrig omhändertas. Vidare används registreringen vid körkortsregistret för ett antal andra ändamål, som inte alls har med körkort att göra. Också här grundar föredragande statsrådet sitt avståndstagande från utredningens förslag på utfallet i remissomgången. Även här kan anföras samma synpunkter som jag redan anfört vad gäller 13 §. De remissinstanser som vill ha registreringen kvar står för repressionsintressen, under det att de instanser som har en social grundsyn vill ta bort registreringen enligt utredningens förslag. En konsekvens av vårt ställningstagande mot registrering är att vi också går emot att man skall få kroppsvisitera omhändertagen i syfte att fastställa vederbörandes identitet. Utöver den ändring i LOB som vi hemställer att regeringen skall framlägga förslag om yrkar vi sålunda på ett direkt tillägg till 198 som gör kroppsvisitation för fastställande av identitet hos omhändertagen enligt LOB olaglig. Vpk har inte någon representant i justitieutskottet, och därför har vi inte kunnat avge någon egen reservation på dessa punkter. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 1983/84:2580, utom i vad gäller 13 § förslaget till polislag, där jag yrkar bifall till reservation 4 till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Låt mig få börja med att konstatera att vi har fått ett bra förslag till polislag. I de stora övergripande frågorna är vi också överens inom utskottet. Polisberedningens förslag, som ligger till grund för propositionen, har dessutom fått ett mycket gott mottagande av remissinstanserna. Jag skall därför inte ta upp kammarens tid med att tala så mycket om det vi är sams om, utan kort kommentera de motioner som föreligger och de reservationer som är fogade till utskottets betänkande 27. Den första reservationen, från moderaterna, gäller polismansbegreppet. Man föreslår att regeringen skall utforma ett förslag till definition av begreppet polisman och att detta förslag skyndsamt skall föreläggas riksdagen för beslut. Majoriteten i utskottet anser att det av flera skäl är lämpligt att polismansbegreppet ges en klar definition i författningstext och att denna bör beslutas av regeringen. Det finns ingen anledning, anser utskottet, att införa en definition i lagen. Huvudprincipen, som är inskriven i 4 § polislagen, är att polismännen är tjänstemän hos polismyndigheterna, och det anser utskottsmajoriteten vara till fyllest vad beträffar lagtext. I reservation 2, också den från moderaterna, föreslås att nuvarande regler om rapporteftergift, som finns i polisinstruktionen, skall tas in i polislagen för att en utvidgning av institutet rapporteftergift skall förhindras. Departementschefen redogör på s. 43 i propositionen för på vilka grunder rapporteftergiftsinstitutet skall kunna utvidgas, och utskottsmajoriteten har samma uppfattning. Majoriteten konstaterar också att om institutets tillämpningsområde utvidgas kan de brottsbeivrande myndigheterna koncentrera resurserna till den allvarligare brottsligheten och slippa syssla med bagatellartade förseelser. Med tanke på vad som komma skall — med anledning av rapporterna från kommissionen mot ekonomisk brottslighet — behöver resurser frigöras för att dessa frågor skall kunna klaras effektivt. I moderaternas reservation 3 reagerar reservanterna mot att en polisman får använda våld för att avvärja straffbelagd handling och vill begränsa ingripandena till sådana fall som beskrivs i brottsbalkens regler om nödvärn. Detta är en besvärlig fråga att avgöra, men vi är alla rörande eniga om att lagen bör utformas så att den utesluter möjligheter att använda mer våld än nöden kräver. Samtidigt som vi eftersträvar att stoppa användandet av våld, måste vi emellertid se till att polisen ges möjligheter att ingripa med de medel som krävs för att upprätthålla ordningen. Men att i en lagtext kristallklart ange regler för hur tillämpningen skall ske är nästan omöjligt. Utskottsmajoriteten anser att de allmänna principerna för polismans ingripande — bl.a. proportionalitetsprincipen om att det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt och behovsprincipen om att våld får användas i den mån andra medel är klart otillräckliga — innebär klara begränsningar i att använda våld. Sedan, herr talman, måste vi ha tilltro till att våra poliser har så gott omdöme att de från fall till fall kan avgöra hur ett ingripande skall ske. Vi har väl utbildade poliser, som först och främst ser sig själva som allmänhetens tjänare, och dem skall vi ha förtroende för. Detta kan gälla också när det är fråga om att utforma lagtexten till 13 §. I sin reservation nr 4 räknar enmansutredaren i LTO/LOB-utredningen, Hans Petersson i Röstånga, upp de brott som oftast förekommer vid ingripanden enligt LTO. De frågorna har också vpk tagit upp i motion 2580. Det är förargelseväckande beteende, ofredande, ringa misshandel, åverkan, hemfridsbrott, olaga intrång, ohörsamhet mot ordningsmakten, vårdslöshet i trafik, brott mot vägtrafikkungörelsen och brott mot lokal ordningsstadga. Jag räknar upp dessa brottstyper för att belysa provkartan av skäl för ingripanden som polisen har att göra i enlighet med gällande lagstiftning. Alla förstår vilka svåra avgöranden polisen har att träffa. LTO/LOB-utredningens förslag till uppmjukning fick stark kritik hos remissinstanserna. Det ansågs att polisens möjligheter att upprätthålla den allmänna ordningen försvagas, och departementschefen har samma uppfattning. Reservanterna vill dra en gräns mellan brottslig handling och allmänt störande av ordningen, och det kan innebära att en polisman måste vänta tills störningen tar sådana proportioner att det blir ett brott. Så kan man, tycker jag, inte stifta lagar. Om den allmänna ordningen störs måste polisman bl.a. med hänsyn till andra medborgare ingripa. I motion 2580 från vpk krävs att rapporteringen till körkortsregistret av personer som gripits enligt LOB skall upphöra. Jag kan hålla med motionärerna om att den som blir föremål för ingripande enligt LOB inte behöver föra ett onyktert leverne. Men i de allra flesta fallen finns det säkerligen stora missbruksproblem bakom, om man försätter sig i en sådan situation. Det är också det enda sätt som finns kvar att registrera missbruk. Från alkoholpolitiska utgångspunkter anser ett enigt utskott att registreringen skall vara kvar. Slutligen, herr talman, gäller det vpk:s motion angående kroppsvisitering. Det är 19 §i polislagen. Jag tror inte att det är lämpligt, att som motionärerna föreslår, ändra de regler som gäller, att alla som tas in i häkte skall avvisiteras. Jag tror att vi måste ha den paragrafen kvar av många skäl, bl.a. för att skydda de intagna själva.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
Herr talman! Låt mig bemöta utskottets talesman när han å ena sidan starkt betonar vilken välutbildad polis vi har — och det gör han med rätta — och å andra sidan ifrågasätter dess kompetens att tolka gällande lagar. Låt mig sedan gå över till kritiken. Det har framförts stark kritik, i synnerhet från polishåll, men det har också anförts positiv kritik från socialstyrelsen, Sveriges domarförbund, Medborgarrättsrörelsen, Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen, m.fl. Låt mig sedan erinra om att det var brottskommissionen som en gång förvandlade delar av polisinstruktionen till en särskild lag, lagen om tillfälligt omhändertagande. Sedan dess har den kritiserats och bekämpats av bl.a. en rad socialpolitiska och politiska organisationer. Motivet har hela tiden varit att LTO och dess 3 § på oprecisa grunder gav polisen en okontrollerad möjlighet till frihetsberövande. Jag läste i Stockholms-Tidningen den 3 januari att den socialdemokratiska partikongressen uttalat sig mot LTO. Jag ställer mig därför frågande till att utskottets talesman, justitieministern och hela regeringen kan gå emot kongressbeslutet. Låt mig än en gång påpeka att 1975 års polisutredning på förslag av en socialdemokratisk representant enades om att lagen som sådan borde preciseras. Men det har inte föreslagits i propositionen. Förslaget till 13§ i polislagen är alltså identiskt med den kritiserade 3§ LTO. I reservation 4 finns dock den efterlysta preciseringen. På den bör, såvitt jag förstår, alla socialdemokrater i denna kammare rösta, om de inte skall gå emot det egna partiets kongressbeslut.

Herr talman! Bara en kommentar till vad Hans Pettersson i Helsingborg sade. Vi kan inte stifta lagar så att man väntar tills brott redan föreligger, antecknade jag att han sade. Det tycker jag är ett något märkligt uttalande. Det påminner mig om vad man sade innan vi här i landet fick en lag med förbud att aga barn. Då hörde man ibland uttrycket att ungar skall ha stryk, endera för att de har gjort något som de inte får göra eller för att de tänker göra något som de inte får göra. Det sista stämmer bra med vad Hans Pettersson i Helsingborg först sade, nämligen att man inte skall vänta tills det föreligger brott. Det är just vad vi anser att man skall göra. Polisen skall vara lagens väktare, och när brott föreligger skall den ingripa. Sedan kan det nog hända, Hans Pettersson i Helsingborg, att folk frivilligt flyttar på sig, om de får tillsägelse av polisen. Det gör nog både Hans Pettersson och jag. Jag tror att vi gör det även utan att det behöver vara fråga om något lagbrott. Inte heller kan det då anses vara fråga om ett ingripande. Hans Pettersson i Helsingborg säger vidare att utskottet av alkoholpolitiska skäl vill ha kvar den registrering som utredningen föreslår skall upphävas. Om det verkligen fanns starka sådana skäl, då skulle jag knappast tala emot denna registrering. Jag tillhör ju dem här i kammaren som ivrar för nykterhet och vill att alla vettiga åtgärder skall vidtas för att få ned alkoholbruket. Men just den här registreringen tror jag inte har några nämnvärda alkoholpolitiska verkningar. Däremot anser jag den orättvis på de grunder som jag tidigare har redovisat. Därför vidhåller jag att den bör försvinna.
Herr talman! Låt mig lämna den upplysningen till Hans Petersson i Röstånga att den socialdemokratiska partikongressen uttalade att den här luddiga 3 § LTO skulle ersättas av en lagtext i polislagen. Det är också vad som nu föreslås. Jag har vidare inte ifrågasatt polisens kompetens — tvärtom. Men vad jag ifrågasätter är om polisen just vid det tillfälle då det gäller att göra ett ingripande har helt klart för sig hur man skall handla. Det är skillnad på att befinna sig i den situationen och att, som Hans Petersson i Röstånga gör, skriva ned på ett papper vad som bör göras. Det är inte samma sak att göra ett ingripande på Sergels torg som att sitta här och skriva ned lagtext på ett papper. Herr talman! Av tidsbrist avstår jag från vidare kommentarer.
Herr talman! Jag utgår från vad som står i StockholmsTidningen den 3 januari 1984, nämligen att den socialdemokratiska partikongressen har reagerat mot LTO. Om den skall skrivas in i polislagen med samma grunder och kreterier som nu gäller, så blir den fortfarande lika luddig oavsett hur texten utformas. Nu kommer alltså riksdagen om en stund att rösta för att människor skall kunna omhändertas med hänvisning till ett så luddigt begrepp som fara för ordningsstörning. Från rättssäkerhetssynpunkt är det enligt min mening en ytterst tvivelaktig grund för ett omhändertagande. Jag tillhöt dem som djupt beklagar att så kommer att ske, och jag hoppas att det så småningom kommer att bli en förändring.
Herr talman! Jag vill ytterligare en gång meddela Hans Petersson i Röstånga att vi har kongress i september 1984. Vi har alltså inte beslutat i de frågorna ännu.

Herr talman! Regeringens proposition 1983/84:105 innehåller förslag om vissa lagändringar i fråga om sexualbrott m.m. Propositionen bygger på sexualbrottskommitténs betänkande SOU 1982:61, Våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Betänkandet har samlat stort intresse från myndigheter, organisationer och inte minst från allmänheten. Särskilt stor uppmärksamhet har bibehållandet av incestparagrafen väckt. Här avviker emellertid propositionen från kommitténs förslag. Man har alltså varit lyhörd för remissopinionen och för allmänhetens kritik, så incestparagrafen bibehålls. Lyhörd har man emellertid inte varit när det gäller sexuellt umgänge med underåriga, utan här föreslår regeringen liksom kommittén att det nuvarande kategoriska förbudet mot sexuellt umgänge mellan lärare och underåriga elever slopas. Det gäller åldersgruppen 15-17 år. 6 kap. 48 brottsbalken undergår en något märklig förändring, som innebär att man inte längre tar hänsyn till allmän rättsuppfattning och traditionell moraluppfattning. Det betyder att föräldrar inte längre kan förlita sig på att t.ex. en 16-årig flicka kan vistas i skolan utan att hennes lärare försöker inleda sexuella förbindelser med henne. Man må ha vilken moraluppfattning som helst, men samhället skall inte sanktionera sådana förbindelser. Ett sexuellt förhållande mellan lärare och en elev påverkar inte bara eleven utan hela den större grupp som eleven tillhör. Inte minst av omtanke om samtliga elever bör därför den avkriminalisering som regeringen föreslår avvisas. Förslaget till ändring av brottsbalken har upprört sinnena på många håll. Departementschefen anser att nu gällande förbud går alltför långt. Han anför som motivering att förhållandena inom skolan avsevärt förändrats — och det är riktigt. Men vilken förälder vill medverka till att vederbörandes 15-åring utsätts för eller förleds till sexuella förbindelser med sin lärare och fostrare? Bibehålls den nuvarande utmärkt fungerande skyddslagstiftningen mot sexuellt utnyttjande av underåriga i beroendeställning, så skulle ingen skada vara skedd. Man kan fråga sig vem som har bett om den här s.k. reformen. Ja, inte är det föräldrarna, och inte är det skolöverstyrelsen eller socialstyrelsen. Inte heller är det Lärarnas riksförbund, JämO, BRÅ eller domstolsverket, som i likhet med en rad andra remissinstanser avvisar förslaget, och inte är det de mellan 700 och 800 oroliga medborgare som skrivit till justitieutskottet och avstyrkt förslaget. Det är nog ingen överdrift att påstå att remissopinionen i någon mån varit splittrad. I propositionen på s. 27 heter det visserligen: ”De flesta remissinstanser tillstyrker kommitténs förslag eller lämnar den utan erinran.” Den skrivningen, herr talman, tycker jag är ett illusionsnummer, ett trick som lätt går att genomskåda. Utöver de tunga remissinstanserna skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, JämO, hovrätten för västra Sverige och Lärarnas riksförbund, som nämns i propositionen, finns ytterligare minst åtta remissinstanser som avvisar eller uttalar sin tveksamhet mot kommitténs förslag på nämnda punkt. Jag nämnde det stora antalet skrifter som inkommit till utskottet och som också avvisar förslaget om fritt fram för sexuella förhållanden mellan lärare och underåriga elever i 15-17-årsåldern. Det har också influtit ett stort antal namnunderskrifter, inte mindre än ca 12 000, av vilka flertalet också är motståndare till den reform som ingen har bett om. Man kan, herr talman, inte nonchalera en så kraftig opinion. Underåriga elever behöver även i fortsättningen det samhällsskydd som nuvarande förbud mot sexuellt umgänge mellan lärare och underårig elev innebär. Det föreligger också motioner från olika håll med det innehållet. I dessa konstateras att ett borttagande av detta förbud skulle tolkas som om samhällets syn på sådana sexuella förbindelser ändrats. Liksom incestparagrafen har ett starkt stöd i vårt allmänna rättsmedvetande och har stor allmänpreventiv betydelse, kan man konstatera att det nuvarande förbudet mot sexuella förbindelser mellan lärare och underåriga elever har en motsvarande ställning och betydelse. I flera motioner och i brev framhålls att den allmänpreventiva betydelsen och den allmänna inställningen mot sexuella förhållanden mellan lärare och minderåriga elever torde minska och kanske upphöra, om regeringens förslag på denna punkt genomförs. Moderaternas och folkpartiets ledamöter har i reservation nr 1 anfört skäl för att hittillsvarande straffsanktionerade generella förbud mot sexuellt umgänge mellan lärare och minderårig elev bibehålls och har också utarbetat ett lagförslag för 6 kap. 4§ brottsbalken. Jag yrkar bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkande nr 25.

Herr talman! Sexualliv och samlevnad är i stor utsträckning socialt och kulturellt betingade. Det finns alltid samhällsintressen bakom sexualorganisationen. Den svenska synen på sexualitet har påverkats av samhällets grundläggande ekonomiska och sociala organisation liksom också av kyrkan, vetenskapen, socialpolitiken och lagstiftningen. En grundläggande utgångspunkt för lagstiftningen på detta område måste enligt min mening vara att vi skall ha respekt för olika inriktningar och beteenden på det sexuella området hos vuxna personer, så länge beteendet i fråga inte skadar någon annan. Lagstiftningen bör därför inte försöka påverka det frivilliga sexuallivet mellan vuxna personer. Däremot måste vi genom lagstiftning ingripa mot sexuellt våld och övergrepp. Syftet är att motverka förekomsten av dessa gärningar. Varje människa har rätt till sexuell integritet. Besluten som i dag kommer att fattas om sexualbrottslagstiftningen bygger på ett utredningsarbete som började 1971, först sexualbrottsutredningen och sedan 1977 års sexualbrottskommitté. Under denna tid har det skett en viss förändring i människornas syn på sexualliv och sexualbrott. Inte minst har kvinnoorganisationernas agerande bidragit till detta. I början av 1970-talet fanns sexliberala strömningar. Det bedrevs en intensiv kampanj för sexuell frigörelse. Det fanns förespråkare som i bästa välmening ville få till stånd en större öppenhet mellan människorna. Vi skulle bli mindre hämmade. De som då trodde på den absoluta sexuella friheten tänkte inte på de krafter som snabbt insåg att det gick att tjäna pengar på sexuell frigörelse, t.ex. på sexklubbar och på pornografi. Även om det således förekom missgrepp, hade dock debatten det goda med sig att vissa gamla fördomar ifrågasattes. En förändring som ägt rum under de senaste årtiondena är att moderna preventivmetoder nu gör det möjligt att ha ett aktivt sexualliv utan att riskera graviditet. När frågan om sexualbrottslagstiftningen nu efter många års förberedelser slutligen skall avgöras kan vi konstatera att det på de flesta punkter råder enighet. Det gäller t.ex. synen på våldtäktsbrott vad gäller såväl brottsrubricering, gärningsbeskrivning som straffmätning. En kvinnas önskan att inte ha samlag skall ovillkorligen respekteras. Om mannen inte respekterar kvinnans vilja utan genom t.ex. hot som för kvinnan framstår som en trängande fara tilltvingar sig samlag, skall gärningen bedömas som våldtäkt, oavsett parternas relationer och de omständigheter som har föregått övergreppet. Gärningsbeskrivningen för våldtäktsbrott kommer att omfatta — förutom samlag — även med samlag jämförligt sexuellt umgänge. Brottsrubriceringen blir våldtäkt och grov våldtäkt om det våld som gärningsmannen har utövat var livsfarligt eller har medfört allvarlig skada eller sjukdom eller om gärningsmannen på annat sätt visat särskild råhet. Utformningen av lagstiftningsbestämmelserna bör kunna få till följd att det är själva gärningen och gärningsmannens handlande som i första hand blir föremål för de rättsvårdande myndigheternas utredningar. Det bör leda till att brottsoffrets situation vid själva utredningsförfarandet blir mindre påfrestande. De som blivit utsatta för sexuella övergrepp har mestadels behov av någon form av personligt stöd. Ett våldtäktsoffer kan ha olika hjälpbehov. I utskottet är vi eniga om att tillstyrka de stödoch hjälpinsatser som föreslås i propositionen. Däremot vill jag för egen del gå ett steg längre. I likhet med många remissinstanser och motionärer anser jag att en kvinna som varit utsatt för våldtäkt skall ha rätt till juridiskt biträde. Det finns starka skäl som talar för att målsäganden under det rättsliga förfarandet, utöver hjälpen från en kontaktperson e. d., bör få ett juridiskt biträde. Det bör vara en person med erfarenhet från förundersökningsoch brottsmålsförfarandet i övrigt. En generell rättighet skall finnas inom rättshjälpens ram för att de målsägande som det här gäller skall få ett juridiskt biträde. Denna hjälp, som skall vara kostnadsfri, bör erbjudas målsäganden så snart brottsanmälan sker eller brottet annars blir känt för polisen. Ordningen med ett juridiskt biträde åt våldtäktsoffer finns f.ö. redan i Danmark och Norge. Det är i allt väsentligt uppbyggt på samma sätt i de båda länderna. Redan då kvinnan gör anmälan om våldtäkt skall polisen upplysa henne om hennes rätt att få juridiskt biträde. Det är i princip domstolen som förordnar det juridiska biträdet. Kvinnan behöver inte underkasta sig förhör hos polisen utan att biträdet är närvarande. Under såväl förundersökningen som i rättegången har det juridiska biträdet rätt att vara närvarande och kan ställa ytterligare frågor till kvinnan. I de båda länderna skall det juridiska biträdet vara en advokat, och rätten till biträde är i princip kostnadsfri. Trots det starka opinionstrycket i vårt land att få till stånd en ordning motsvarande den i Danmark och Norge, vill varken föredragande statsråd eller utskottsmajoriteten tillmötesgå önskemålen. Jag beklagar detta. Det står emellertid i utskottsmajoritetens skrivning att den nya ordningen redan från början måste följas med särskild uppmärksamhet och att det så snart över huvud taget tillräckligt underlag finns bör ske en utvärdering av hur de nya reglerna fungerar i praktiken. Visar det sig då att det finns ett uttalat behov av juridiskt biträde som stöd åt målsäganden under förundersökning och rättegång, bör man noga överväga saken på nytt med sikte på att åstadkomma en önskvärd ordning. Varför denna förhalning? Jag hoppas dock att de ledamöter som så insiktsfullt och beslutsamt motionerat i denna fråga här i kammaren kommer att stödja reservation nr 3, som jag yrkar bifall till. Om riksdagen i dag följer det av utskottet tillstyrkta förslaget, kommer de nu gällande särskilda angivelseoch preskriptionsreglerna att upphävas. Därmed faller alltså våldtäktsbrottet under allmänt åtal enligt samma regler som gäller för brott i allmänhet. Denna ändring har f. ö. redan skett i fråga om misshandel som ägt rum på enskild plats. Nu gällande särskilda angivelseregel innebär att målsäganden måste ange brottet till åtal för att åklagaren skall få väcka åtal. Regeln har säkert lett till att också grova våldsbrott mot kvinnor aldrig fått någon rättslig prövning. Kvinnorna har av olika skäl inte angett brottet till åtal, eller återtagit anmälan. De har tigit och lidit. Att våldtäktsbrottet nu föreslås falla under allmänt åtal kommer med säkerhet att leda till att dessa brott kommer att öka i statistiken. Så skedde i des.k. kvinnomisshandelsfallen. För egen del tror jag det är viktigt att vi på detta sätt drar fram också denna våldsbrottslighet i ljuset. Först då finns möjlighet att bekämpa dessa kvinnoförnedrande och kränkande våldsbrott. I detta betänkande behandlas också prostitution-könshandel. Jag har i den frågan som reservant en annan uppfattning än majoriteten. Som ledamot av sexualbrottskommittén sedan 1977 har jag haft anledning att noga överväga frågan och vill här närmare utveckla min syn. Tack vare ett omfattande utredningsarbete har vi i dag en ganska god bild av prostitutionens omfattning och utbredning, de inblandade parterna och konsekvenserna för de prostituerade. Därigenom har många gamla myter som omgett könshandeln kunnat vederläggas. Vi kan fatta beslut som grundar sig på kunskap. Jag tycker det är riktigt att utgå från de prostituerades situation. Varje år finns omkring 2 000 unga kvinnor i könshandeln. De allra flesta av dessa flickor kommer från torftiga miljöer med åtföljande personliga problem. Väl inne i hanteringen bryts de ned både socialt och känslomässigt. Föraktade av omvärlden och av sig själva som de är ödeläggs deras liv. Prostitutionen leder till obotliga skador — till mänsklig misär. Ständigt dras nya flickor in i handeln och offras för att sexuellt tillfredsställa de ca 100 000 väletablerade män som håller kommersen i gång. De flesta av dessa män har f.ö. en fast sexuell partner. Kopplaren är pådrivande. Denna hantering sker med samhällets godkännande. Det är fullt legalt att mot betalning köpa sexuella tjänster. Enligt skattelagstiftningen är de prostituerade att betrakta som näringsidkare och skattskyldiga för inkomst av rörelse med möjlighet till skönstaxering. Enligt gällande rätt är det således inte straffbart att vare sig sälja eller köpa sexuella tjänster. Det finns dock ett undantag. I de fall den prostituerade är under 18 år kan det bli aktuellt att betrakta en prostitutionskontakt som straffbar för kunden. Är det då något hedervärt och bra arbete för en ung kvinna att bli prostituerad? Jag tror att de flesta människor inte anser det. Men några resonerar som så, att det är en fri affärsuppgörelse, som vi inte skall lägga oss i från samhällets sida. Jag brukar då fråga om de skulle vilja att deras syster eller dotter kom in i branschen. Vid nekande svar frågar jag vidare: Vems syster eller dotter tycker du då att vi skall offra? Jag vill här citera några rader ur ett brev som jag fått: ”Jag kan av egen erfarenhet berätta att psyket blir totalt förstört på en prostituerad, efter en månad blir man alldeles knäckt. Jag har gått på vuxenpsyk och jag lever på sömntabletter för att leva vidare. Inte undra på att andra tjejer tar till narkotikan för att orka, även många alkoholister blir det av fina och bra tjejer. Jag hoppas Du kan påverka i riksdagen att få slut på detta elände. Prostitution-knark-hallickar-profitörer som tar ockerhyror för husvagnar och lägenheter. Ingen av oss tjejer vill gå på gatan. Men vi har inget annat val. Ingen utbildning — inga betyg — vi kommer ingenstans på detta vis. Detta är ropet på hjälp!” För mig är det självklart att detta och andra, kanske outtalade, rop på hjälp från de tusentals unga kvinnor som offras i könshandeln måste leda till att samhället genom lagstiftningen tar avstånd från prostitutionen och med alla medel söker bekämpa den. Naturligtvis hade den närmast till hands liggande lösningen varit att förbjuda prostitutionen. Det hade inneburit att både kvinnans och mannens handlingar blivit straffbara. Men det skulle med all sannolikhet fått till följd att de prostituerade drabbats hårdast och att sociala insatser försvårats. Den väg som jag stället valde var att prostitutionskontakter borde vara en kriminell handling, s.k. kundkriminalisering. Dels fanns en motsvarande bestämmelse, som jag tidigare nämnt, i de fall då den prostituerade var under 18 år, dels befinner sig den prostituerade nästan alltid i en tvångssituation. Tvånget kan bero på behov av pengar till narkotika eller härröra från en kopplare som kräver hela eller delar av förtjänsten. Även om prostitutionsdebuten inte föranletts av någon sådan eller liknande tvångssituation, har jag mycket svårt att tro att någon av verklig fri vilja börjar en prostitutionsbana. Kunden däremot har frihet att välja att köpa ett sexuellt umgänge eller att låta bli. Vad som för kunden är en frivillig affärstransaktion är alltså för den prostituerade en mer eller mindre påtvingad handling. En kundkriminalisering skulle leda till en minskning av prostitutionens totala omfattning. En förutsättning är dock att det sker en övervakning som tar sikte på att förhindra brott. Med en minskad omfattning följer också att färre flickor hamnar i könshandeln. Vi har då större möjligheter att hjälpa de flickor som redan är inne i könshandeln. Med en lagstiftning i enlighet med vad jag föreslagit i reservation 2 skulle samhället ge uttryck för att prostitution inte kan accepteras. Straffbudet skulle ha stark preventiv verkan och minska omfattningen. För mig är det viktigaste att söka minska könshandeln och begränsa dess skadeverkningar. Utskottsmajoriteten tycks vara ense med mig om att det är ett angeläget samhällsintresse att så långt möjligt försöka motverka prostitutionen och dess skadeverkningar. Men den anför skäl som talar mot den av mig föreslagna kundkriminaliseringen. Jag skall här kommentera de skälen. 1. Det skulle framkalla behov av särskilda mellanhänder. — Med ”mellanhänder” menas, vad jag kan förstå, kopplare. Men de finns ju redan i dag, och vi är eniga om att skärpa straffbestämmelserna för koppleri. Också utskottsmajoriteten måste kunna hoppas på att det skall ge någon effekt. 2. Det skulle bidra till att göra prostitutionen svåråtkomlig för myndigheterna. — Det skall väl tolkas som de sociala insatserna. Jag vill då säga att principen om kundkriminalisering tillämpas redan då den prostituerade är under 18 år. Ingenting tyder på att det skulle vara svårare att med sociala insatser hjälpa dem som är över 18 år än dem som är under. Och om det verkligen förhåller sig så att det inte går att nå prostituerade med hjälpinsatser på grund av kundkriminalisering borde bestämmelserna, som f.n. kriminaliserar prostitutionskontakter med dem som är under 18 år, tas bort. Men det finns inget förslag om det. 3. Risker för utpressning anförs som skäl. — Jag kan inte förstå att den risken ökar. Redan i dag finns en utpressningssituation. Att utnyttja en prostituerad är knappast något som man vill skall komma till allmänhetens kännedom. Det är inget som man går hem till fru och barn och talar om. 4. Svårigheter att upprätthålla kontakten beträffande efterlevnaden. — Det argumentet är säkert riktigt, men det är allmängiltigt. Jämför t.ex. med all lagstiftning som vi har på trafikområdet! Inte kan vi till alla delar övervaka efterlevnaden. Det hindrar oss dock inte från att stifta nya lagar. Jag vill också understryka att jag för egen del inte är ute efter att beivra brott i detta fall utan att förhindra att ständigt nya flickor offras i könshandeln. Jag kan för min del inte finna att de skäl som utskottsmajoriteten anför väger tyngre än vårt medmänskliga ansvar för de unga kvinnor som hamnar i könshandeln. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Av hänsyn till det pressade tidsschema som vi har dessa dagar har jag skurit ner mitt anförande med ungefär hälften. Det är icke för att ärendet är oviktigt, tvärtom. Jag betraktar det som mycket viktigt att vi lagstiftar och hjälper till, i mån av möjlighet, att skapa och förstärka en bättre moral i dessa frågor om jämställdhet och om skydd åt de utsatta. En särskilt viktig punkt i propositionen, som i utskottets betänkande dessutom enhälligt har understrukits och skärpts, gäller påföljden vid våldtäkt och vad offrets uppförande skall ha för betydelse i den bedömningen. I praktiken är nog detta det allra väsentligaste i hela förslaget. När detta verkligen har slagit igenom i alla människors medvetande, inte bara i domstolarnas, kommer våldtäkt att ses i ett annat ljus och kommer att betraktas som ett brott jämställt med sådana som rån, överfall och dråp, där offrets klädsel, uppträdande, tidigare privata vandel etc. inte anses vara något som skall dras in i rättegången. Jag är alltså glad att kunna yrka bifall till utskottets hemställan på den punkten. Det finns sedan några icke oviktiga saker som utskottet inte blivit enigt om och som jag vill kommentera. Den första gäller om det skall vara straffbart för lärare att ha sexuellt umgänge med elever. Detta allmänna, nu gällande förbud vill utskottets majoritet, i enlighet med propositionen, avskaffa och ersätta med andra, något mindre genomgripande regler. Jag ansluter mig här till de åsikter som framförts bl.a. av JämO, Lärarnas riksförbund och av Linnea Hörlén i motion nr 2562, nämligen att förbudet bör bibehållas. Det är bättre med denna enkla, klara regel, som för de flesta människor i landet har självklarhetens prägel. Det skall inte behöva finnas några marginaler för funderingar på denna punkt. Några skäl att ändra på lagen har inte framkommit, annat än vaga hänvisningar till tidsandan. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1. Vi kommer sedan till en annan fråga, som i hög grad har engagerat kvinnogrupper över hela landet, nämligen den våldtagna kvinnans rätt till juridiskt biträde vid rättegången. Det är faktiskt så att våldtäkt — än så länge — är en alldeles särskild sorts brott, där skuggan faller minst lika mycket över offret som över förövaren och där den som påtalar ett brott får finna sig i att själv försvara sig mot pinsamma anklagelser. Dessa anklagelser har visserligen, när den nya lagen trätt i kraft, i princip inget i rättegången att göra, men man måste tyvärr räkna med att det dröjer innan den andan helt slår igenom. Under tiden skall en kvinna, i en ytterst pressad och sårbar psykisk situation och utan minsta rättegångsvana, försöka klara sig mot en advokat och ofta även en åklagare, som går in på hennes uppförande i stället för den åtalades. Det är inte lätt för henne att då säga: Så får man inte fråga. Det vägrar jag att svara på. Ett juridiskt ombud kan däremot effektivt se till att rättegången handlar om det den skall handla om, nämligen om brottet, och inte om offret. Det är tacknämligt att propositionen och utskottet föreslår att kvinnan i denna situation skall få stöd och personlig hjälp av någon socialt engagerad person. Det är emellertid inte tillräckligt. Juridiskt stöd är också nödvändigt. Jag yrkar bifall till reservation nr 3 av Gunilla André och Hans Petersson i Röstånga. Slutligen, herr talman, önskar jag yrka bifall också till reservation nr 2 av Gunilla André. Därvid talar jag helt och hållet för mig själv. Åsikterna är delade i mitt parti, liksom möjligen även i andra, om man verkligen skall kriminalisera prostitutionens kunder. I likhet med Folkpartiets kvinnoför bund ser jag en sådan kriminalisering som en önskvärd, allmänpreventiv åtgärd i syfte att minska prostitutionen och som en klar markering av att samhället inte tillåter den formen av kvinnoförakt. Argumentet mot detta är givetvis mycket respektabelt. Argumentet är helt enkelt: Kriminalisering hjälper inte, det stjälper. Jag medger att det kan vara svårt att vara absolut säker, men för min del stöder jag mig på de erfarenheter som är gjorda av dem som faktiskt handgripligt arbetat bland prostituerade och som säger att en kriminalisering av kunderna skulle hjälpa dem i deras arbete. Denna åsikt delas bl.a. av Frikyrkorådet, Fredrika Bremer-förbundet och Yrkeskvinnors riksförbund, och jag citerar med instämmande Fredrikornas yttrande: ”Vi är inte ute efter stränga straff, information och vård är säkert en mer adekvat åtgärd. Vi är ute efter ett klart ställningstagande från samhällets sida mot prostitution, i stället för ett accepterande av prostitution som ett nödvändigt ont. Vi tror inte att en kriminalisering av kunden motverkar möjligheterna att hjälpa de prostituerade. Samma resonemang skulle ju kunna föras om t.ex. sexuellt umgänge med barn, men där tvekar man inte om behovet av en lagstiftning.” Jag kan mycket väl förstå dem som anser att en kriminalisering skapar nya problem och inte blir lätt att genomföra. Jag anser dock inte att det är tillräckliga skäl för att nu avstå från att brännmärka köp av människors könsdelar som det brott det är. Jag skulle slutligen vilja be kammarens ledamöter och justitieministern, i fall han är här, att ett ögonblick lyfta blicken från Sverige och våra trots allt något så när överkomliga problem och se på hur prostitutionen fungerar internationellt. Ta t.ex. den ohyggliga barnprostitutionen i Ostasien och på andra ställen i världen, där späda tonåringar med utbrända ansikten skickas upp på hotellrummet, lika självklart som whiskygroggen, till turisten från Västerlandet eller Japan. Den visar i grotesk och djävulsk förstoring vad det är vi håller på med. Sverige införde för inte så länge sedan som enda land i världen förbud mot att aga barn. Världen förundrades, men vi ville ha den lagen. Jag skulle vilja se mitt land gå i täten när det gäller kampen mot den stinkande, transnationella industri som prostitution är i denna världen. Då måste vi starta här hemma. Herr talman!